Herr talman! Låt mig säga detta en gång till. Regeringen har inte haft anledning att reflektera över de beslut Stockholms universitet och högskolorna i övrigt i Stockholm har att fatta inom ramen för sitt regionala ansvar. Därutöver har regeringen fattat beslut om att avvika från principen att inte ha synpunkter för att pröva om vi kan få mer fart på utbildningen på Södertörn genom en riktad insats på Novum. Jag hoppas att den skall lyckas. Den innebär en förstärkning av utbildningen på Södertörn. Herr talman! Därutöver är, med förlov sagt, parallellen till Lärarhögskolans eventuella utflyttning till Södertälje inte speciellt väl vald, eftersom det i detta fall var fråga om att flytta en hel lärarhögskola.
Herr talman! Det får i alla fall avsevärda konsekvenser för fördelningen av utbildningsplatser på Södertörn. Det är det viktiga, Jag håller med om att satsningen vid Novum är väl värd allt stöd och uppmuntran den kan få. Men jag hoppas ändå, till sist Per Unckel, att vi kan få besked om att det inte får innebära att man lägger ner annan utbildning på Södertörn för att den skall komma till stånd.
Det ligger faktiskt inom riksdagens beslutsmakt.
Då flyttar man inte utbildningsplatser från de norra delarna som är mycket välförsedda, utan flyttar de som redan är placerade i regionen. Jag kan inte förstå att man måste ta några tiotal platser från Haninge för att uppfylla satsningen vid Novum när det finns 30 000utbildningsplatser vid Stockholms universitet. Det är för mig obegripligt, och det borde det vara för utbildningsministern också. Jag tror att en tydlig signal i dag skulle kunna ha en mycket stor effekt.

Herr talman! Jag tror inte mikrofonen är på. Å andra sidan lär det nog vara mycket lätt för oss att höra varandra här framme. Det är väl bara vi som är här. Är den på nu? Tack för det, herr utbildningsminister. Herr talman! Kenneth Lantz har frågat mig om jag har för avsikt att förbereda införande av s.k. Enligt hälso och sjukvårdslagen skall all vård bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Vad patienten själv önskar skall ha avgörande betydelse. När en patient som drabbats av en allvarlig och dödlig sjukdom som det inte finns något bot för, inte är i stånd att uttrycka sin egen vilja t.ex. på grund av medvetslöshet, bör man försökta ta reda på om patienten tidigare i livet uttalat sig för eller emot en viss behandling i livets slutskede. Ett livstestamente är en skriftlig viljeförklaring där en person redan innan någon sjukdom brutit ut uttryckt sin inställning till livsuppehållande behandling i livets slutskede. På flera håll i världen har olika system med livstestamenten införts. Sedan ett halvår är t.ex. läkare i Danmark enligt lag skyldiga att följa önskemål som framförts i livstestamente. Livstestamentet blir enligt den danska lagen tillämplig först i situationer där patienten inte längre kan uttrycka sin vilja. Även i Finland och i olika delstater i Australien och USA har system med livstestamenten införts. Också i Sverige förekommer s.k. livstestamenten, spridda av organisationer som Rätten till vår död. Dessa testamenten är dock inte juridiskt bindande, de registreras inte någonstans, och läkaren är inte heller skyldig att följa dem. Riksdagen har vid några tillfällen under senare år behandlat och avslagit motionsförslag om införande av rättsligt bindande viljeförklaringar om att slippa livsuppehållande behandling. Socialutskottet, som pekat på olika svårigheter med livstestamenten, menar att dessa endast bör ses som ett indicium på den sjukes önskan. Värdet och styrkan av en skriftlig viljeförklaring hänger enligt utskottets mening bl.a. samman med för hur länge sedan och under vilka omständigheter viljeförklaringen avgavs. Frågan om att avstå från eller avbryta livsuppehållande behandling i livets slutskede är mycket svår. Som jag sade inledningsvis skall patientens önskan respekteras så långt detta är möjligt. Frågan är bara hur man bäst får reda på patientens önskan i den aktuella situationen. Livstestamenten kan vara ett sätt att få reda på patientens vilja. Ett system med ställföreträdare för patienten kan vara ett annat. Jag är helt klar över de svårigheter av både etisk och juridisk art som är förknippade med livstestamenten, samtidigt som jag anser att de berör en väldigt angelägen fråga. Jag följer nu med stort intresse utvecklingen i Danmark och annorstädes och avser att med ledning av erfarenheterna från andra håll överväga om det bör tas några initiativ för svensk del.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Könberg för det fylliga svaret. Jag skall erkänna att jag själv är litet osäker på vad som är rätt och fel i den här frågan, som har aktualiserats i tidningarna i min hemtrakt Om vi skall ha ett system med livstestamenten, kommer vi i så fall att följa de vanliga reglerna för testamenten, t.ex. att namnunderskriften skall bevittnas? Skulle man i så fall kunna tänka sig att lägga in lagtext om donationer av organ? Hur länge skulle man kunna tänka sig att ett dylikt livstestamente gäller innan det blir för gammalt? Statsrådet nämnde detta i förbifarten. Ett livstestamente bör, som jag har förstått det, kunna uppdateras under tiden det gäller, så att det blir aktuellt. Det finns också några risker med detta, som jag vill återkomma till senare.
Herr talman! De frågor Kenneth Lantz nu ställer har att göra med den konkreta utformningen av ett sådant livstestamente, och med hänvisning till avslutningen av mitt skriftliga svar, att jag följer utvecklingen och i den mån jag finner anledning till detta tänker återkomma till frågan, tänker jag inte besvara de frågor Kenneth Lantz nu har ställt muntligt. Det är bara att konstatera att dessa frågor hanteras litet olika i olika länder. Jag tror mig minnas att man i Danmark inte har någon bevittning av livstestamenten, medan man i Finland har det. Det finns alltså flera olika sätt att gå till väga. Det är enligt min mening av stort värde att se vad som händer i våra olika grannländer, länder med ungefär samma juridiska struktur och samma typ av värderingar som Sverige. Vi får nu möjlighet att se hur systemet faller ut i ett par av våra grannländer, trots att vårt eget socialutskott och vår egen riksdag har avstyrkt förslaget. Detta kan ge oss anledning att återkomma till frågan.
Herr talman! Det statsrådet säger känns bra. Det finns emellertid en risk förenad med ett införande av livstestamente. Jag tänker då på att handikappade kan känna sig pressade i en dylik situation. Det finns ingen människa som dör för sig själv. Kommer vi att skydda och värna om dessa människor, eller skall vi acceptera en ''slippery slope'', att lagtexten kring dessa frågor är luddig? Jag tycker att det är angeläget med en säkerhet för de svaga människorna, de handikappade, i vårt samhälle, så att de inte känner sig pressade i en dylik situation.
Herr talman! Kenneth Lantz kommer nu in på en av de enligt min mening svåraste frågor som vi har i det svenska samhällslivet: I vilken utsträckning kan man vidga människors möjligheter till valfrihet inom sjukvården, även i sådana här svåra situationer, utan att andra människor upplever en ökad oro? En grupp som kan uppleva en ökad oro har Kenneth Lantz redan nämnt, nämligen de handikappade. En annan grupp är förstås de många äldre i vårt samhälle. Om det -- förmodligen helt utan anledning -- i vissa situationer kan upplevas som att våra sjukhus har ändrat policy, skapas förstås en hel del oro och ångest, och ingen av oss är naturligtvis intressad av det. Det rent juridiska är lättare att markera. Man kan inte i Sverige -- definitivt inte med nu gällande lagstiftning, och jag har svårt att tänka mig att det skulle bli möjligt med någon framtida lagstiftning -- ålägga en läkare att utföra en viss behandling eller insats som vederbörande inte vill ge en patient. Å andra sidan däremot gäller att vi, så länge vi är myndigförklarade och vet vad vi gör, har rätt att säga nej till varje form av behandling.
Herr talman! Avslutningsvis skulle jag vilja hänvisa till Ingrid Gertz, som har tagit upp en del av de här frågorna. Hon påpekar hur svårt det är för läkarna att fatta dessa beslut, och det förstår jag naturligtvis. Det hade varit bra om läkarna hade haft möjlighet att följa patienten under ett antal år. Det finns naturligtvis både etik och moral på hög nivå, men kan man uppnå en tillräckligt hög nivå på etiken och moralen, finns det till slut ingen anledning att behålla något livstestamente. Men då krävs att man ställer oerhört höga krav på etik och moral hos de personer som skall behandla oss i livets slutskede, när vi så småningom kommer dit. På det sättet tror jag inte att vi behöver någon lagstiftning som reglerar frågan om livstestamenten.
Herr talman! Vi skall förstås slå vakt om högsta möjliga etik och moral i all vår sjukvård, och speciellt i de svåraste av situationer. Till dessa hör naturligtvis hur man agerar i livets slutskede. För min del tycker jag att det i de generella bestämmelser som finns, alltså exempelvis Socialstyrelsens allmänna råd, finns en bra avvägning av hur mycket man skall sätta in av modern teknik i ett skede då det inte ger något påtagligt gott resultat för patienten. Det vi nu har diskuterat, och det som jag har uppfattat att Kenneth Lantz fråga går ut på, är om människor skall ha möjlighet att avstå ytterligare genom en aktiv viljehandling. Frågan är hur man dokumenterar denna vilja, hur man är säker på att den är den rätta. Som sagt var: Vi får återkomma till frågan. Jag tänker göra det när vi vet litet mer om vad som har hänt i våra grannländer.

Fru talman! I det här betänkandet kan Vänsterpartiet i stort sett ställa upp bakom den socialdemokratiska politiken. Jag återkommer till den frågan.

Det står vi fortfarande för.

Det borde rimligtvis betyda att departementets uppgifter också minskar. Vi kan också se på motsvarigheten på verkssidan, dvs. Statens jordbruksverk. I realiteten får Jordbruksverket en förstärkning i regeringens budget. Det är tveksamt om den förstärkningen behövs, med utgångspunkt från vad jag sade förut. Det finns också andra underligheter i synen på omvärlden, som gör att man kan diskutera kostnadsbesparingar. Behovet av beredskapslagring är ett sådant exempel.

Har det vid något tillfälle varit svårt att få tag i de varorna? Bedömer vi den säkerhetspolitiska situationen som sådan att det kommer att finnas risk för att det skall bli så? Vilken risk kan det finnas, under de närmaste åren, för att man inte får tag på handelsgödselkväve på den internationella marknaden?

Vi kan minska dem. Vi kan minska anslaget kraftigt.

Självfallet står Vänsterpartiet bakom motion Jo249, som behandlas i detta betänkande, men jag avstår från att yrka bifall till den. Vänsterpartiet ansluter sig till de socialdemokratiska reservationerna till betänkandet.

Fru talman! I detta jordbruksutskottets betänkande nr 13 behandlas statsbudgeten för budgetåret Jordbruksdepartementets område.

Dessutom föreslås att regeringen prövar möjligheterna att fasa in det svenska omställningsprogrammet i EG:s trädesprogram. Utskottet föreslår också att arealbidraget skall omfatta samma grödor som det tidigare inkomststödet och att inlösenpriset på spannmål höjs till 1:05 kr per kilo. Arealstödet utgår därigenom även för t.ex. sockerbetor, potatis, ärter m.fl. grödor. I anslutning till anslaget B 5, Stöd till skuldsatta lantbrukare, föreslår utskottet att regeringen gör en snabb översyn vad gäller tillämpningen av denna stödform. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på de till betänkandet fogade reservationerna. Fru talman! Då vi i Sveriges riksdag för snart tre år sedan fattade beslut om en ny livsmedelspolitik fanns det en rad goda skäl bakom. Det gällde att minska bondens och statens förluster av en överproduktion, som fick avsättas på en dumpad världsmarknad. Det gällde att skapa balans mellan produktion och konsumtion i landet. Marknadsanpassning och avreglering var en viktig del, som också syftade till att stärka Sveriges lantbruk och livsmedelsindustri inför den ökande framtida konkurrensen utifrån. Den dåvarande jordbruksprisregleringen, bestående av ett gränsskydd och en intern reglering, upphörde den 1 juli 1991, varefter priserna på de jordbruksprisreglerade produkterna endast skulle skyddas med hjälp av ett rörligt gränsskydd. Vissa regleringar avvecklades stegvis, medan andra förenklades men behölls i avvaktan på resultatet av internationella förhandlingar. Inom Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri pågår för närvarande en mycket stark förändringsprocess, med siktet inställt på framtiden. De förutsättningar som låg till grund för det livsmedelspolitiska beslutet 1990 har kraftigt förändrats, men det tycks Socialdemokraterna inte ha insett. När beslutet fattades om avreglering och omställning frystes den svenska producentprisnivån, och exportfinansieringssystemet togs bort i avvaktan på att GATT-förhandlingarna skulle avslutas före årsskiftet 1990/91. Då skulle man också, efter avslutade förhandlingar, göra reala avstämningar av gränsskyddet. Det har givetvis inte kunnat ske. Vi vet alla att GATT-förhandlingarna pågår fortfarande. Dessa GATT-förhandlingar syftade till att sänka stöd och skydd för jordbruken i medlemsländerna samt att införa mer av marknadsanpassad produktion. Därmed skulle också de statliga utgifterna minska. Det var viktigt i sammanhanget att neddragningen av stödet skulle ske ömsesidigt och i samma takt länderna emellan. Vi i Sverige var pådrivare i denna process och har den uppfattningen. Nu, två år senare, har ingen uppgörelse träffats inom GATT beträffande jordbruk och livsmedelshandel. Dessutom har Sverige inlämnat ansökan om medlemskap i EG/EU. Svensk livsmedelsproduktion har därför hamnat i en ny och annorlunda situation än vad som avsågs. Omställningspolitiken har gått i stå, och de frysta produktprisnivåerna har i stället lett till sjunkande produktpriser. Då kostnaderna ännu inte sjunkit i samma takt utan i stället ökat, har lönsamheten kraftigt försämrats. Detta har, samtidigt som kraftigt minskade skördar inom många av landets bästa odlingsområden under 1991/92, skapat en ekonomisk kris inom jordbruket. Margareta Winberg tycks vara fullständigt omedveten om denna verklighet. Den här krisen måste givetvis övervinnas. Sverige skall, enligt regeringens mål, ha en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring och livsmedelsindustri vid tidpunkten för EG-inträdet. Därför krävs att de svenska pris , stöd och kostnadsnivåerna anpassas snarast. 1990 års beslut måste korrigeras och anpassas på ett sådant sätt att vi får ett jordbruk och en livsmedelsindustri som kan överleva och utvecklas, med de nya förutsättningar och spelregler som ett medlemskap innebär. Svenskt jordbruk har, menar regeringen, goda möjligheter, förutsatt att man får arbeta på lika villkor -- det är det regeringen för fullt är i färd med att göra. Socialdemokraterna är tydligen inte beredda att ge dessa möjligheter, och det är mycket anmärkningsvärt. Med deras politik är risken uppenbart mycket stor för att stora delar av landets livsmedelsproduktion slås ut under tiden fram till EG-inträdet. Det kan betyda en katastrof för landsbygden, med ytterligare många förlorade företag och arbetstillfällen. Inser ni socialdemokrater inte vad det kan betyda för sysselsättningen i Sverige när ni driver en så ansvarslös politik som ni gör i det här avseendet? Vi menar att infasningen i EG:s jordbrukspolitik är nödvändig och måste påbörjas redan nu. Regeringen har sagt att vi skall göra en fullständig integrering, därför att det är det enda sättet att bibehålla en rättvis konkurrensmöjlighet för svenska livsmedelsproducenter. Det är också mycket märkligt att ni socialdemokrater inte inser att den politik ni i dag för inte ligger i konsumenternas intresse. Det är uppenbart så att konsumentintresset äventyras genom er politik. Ni har dessutom, från ledande socialdemokratiskt håll, hävdat att jordbruket borde stå utanför EG infasningen och utanför EG över huvud taget. Hur ni kan hävda en sådan synpunkt förstår jag inte. Ni kör antagligen ett dubbelspel. Det skulle vara intressant att i dag få ett klart besked av Margareta Winberg vad ni vill: Vill ni ge svensk livsmedelsproduktion rättvisa villkor? Vill ni att vi skall gå in med jordbruket i EG? Eller hur vill ni ha det? Om Socialdemokraternas politik hade haft majoritet i dag, tror jag att effekterna skulle ha blivit förödande också för det långsiktiga konsumentintresset. Man måste ställa sig frågan: Vad händer om stora delar av svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri slås ut under åren fram till EG-inträdet? Ja, vad beträffar jordbruket försvinner givetvis alla de unga lantbrukare och de som vill bli bönder under tiden -- det var de som skulle bli den svenska landsbygdens framtid. När det gäller livsmedelindustrin skulle genomflöde och omsättning i fabrikerna minska, vilket skulle få till följd att kostnaderna per producerad enhet färdig vara ökade. Då skulle inte konkurrensmässiga priser kunna uppnås. Ännu fler företag skulle slås ut. Konsumenterna kan då inte längre erhålla de svenskproducerade livsmedel av hög kvalitet som de så gärna vill ha. Beroendet av import skulle öka, vilket så småningom skulle kunna visa sig vara mycket ödesdigert. Världsproduktionen kan dessutom komma att minska om intentionerna i GATT överläggningarna vinner framgång. Man har ju i alla länder ambitionen att sänka stöd till och skydd för jordbruken och på det sättet införa en mer marknadsanpassad produktion. Det leder naturligtvis till att vi får bättre balans mellan produktion och konsumtion. Var står då det land som har slagit ut kanske hälften av sin egen livsmedelsproduktion? Var står det landets konsumenter när man blir beroende av kraftigt stegrade världsmarknadspriser? Det landet får dyrt betala detta, och konsumenterna får känna otrygghet. Man kan bara tänka sig vad som skulle inträffa om det skulle bli skördebortfall i några av världens allra viktigaste produktionsområden. Då går världsmarknadspriserna våldsamt uppåt. Om vi då har slagit ut stora delar av vår egen produktion blir det konsumenterna som dyrt får betala detta. Det är givetvis ett skräckscenario. Detta får aldrig inträffa. Det får inte bli verklighet. Hoten kan elimineras. Det kan ske genom en realistisk och verklighetsanpassad förändring av jordbrukspolitiken, som i praktiken innebär en komplettering och förändring av 1990 års livsmedelspolitiska beslut och genom en infasning i EG:s jordbrukspolitik, som jag tidigare har angivit, med allt vad det innebär. Kostnader som är beroende av politiska beslut måste sänkas kraftigt och i många fall helt tas bort. Det är regeringen inne på. Regleringsavgifterna kommer att försvinna på handelsgödsel och växtskyddsmedel, och miljöavgifterna kommer att minskas. Detta är ett led i att stärka konkurrenskraften. Socialdemokraterna vill gå motsatt väg och göra om regleringsavgifterna till miljöavgifter. De sänker inte kostnaderna i svensk livsmedelsproduktion. De ökar dem och minskar konkurrenskraften. Ni måste vara medvetna om detta. Inga nya och fördyrande krav på djurhållning och miljö skall beslutas med mindre än att konkurrentländerna gör detsamma. Vi har i dag redan högre krav. Vi för också diskussioner om på vilket sätt man under en övergångsperiod skall kunna kompensera svenska producenter för dessa merkostnader. Vi vill självfallet behålla en hög nivå när det gäller djurskydd och miljökrav. Gränsskyddsförändringar kan givetvis inte ske utan att de kopplas till effekterna på produktionsbalansen. Detta är regeringen också medveten om. Effekterna av andra länders skattefinansierade dumpning är kanske det allra största problemet för den svenska marknaden. Jag är övertygad om att detta, om det fortsätter ograverat, kan bli den dolkstöt som slår ut stora delar av svensk livsmedelsproduktion. Det är därför som vi inte ensidigt kan gå in och kraftigt sänka gränsskyddet. Man måste hela tiden ta hänsyn till de reella effekterna av sådana handlingar. Man har gjort stor affär av exporten. Det är en fråga som kommer upp i nästa betänkande. Men jag måste ändå säga att vi, nu när vi skall gå in i EG, kommer in i en helt ny situation. Vi har tidigare inte varit inriktade på export. I Sverige har vi varit inriktade på att producera för hemmamarknaden. Nu måste vi ut på en större marknad på grund av att vi i ett EG-perspektiv öppnar våra gränser för andra länder. Det är då självklart, logiskt och riktigt att regeringen försöker skapa förutsättningar för svenska livsmedelsproducenter att etablera sig och starta på en större marknad. Det är ingenting som man gör dagen efter EG-inträdet, Margareta Winberg. Det är fråga om en infasning och en förberedelse för det nya och stora, som vi måste påbörja redan i dag. När vi nu har tittat på det här betänkandet kan vi konstatera att Socialdemokraterna går emot majoriteten. De säger nej och reserverar sig mot naturliga och viktiga saker som vi anser att det är ansvarsfullt att ta ställning till. Vi vill ha en infasning i EG. Vi vill ta vara på de möjligheter som svensk produktion har i det långsiktiga perspektivet. Det gäller att vi visar att vi menar allvar. Vi beklagar djupt att Socialdemokraterna inte är beredda att ställa upp på det som är verklighetens krav. Reglerna för nästa år bereds just nu i Jordbruksdepartementet. Regler om vad som gäller för vegetabilieproduktionen och djurproduktionen måste klarläggas i god tid, inte minst inför höstsådden, så att dessa kan gälla inför Arealersättningen fr.o.m. 1993 kommer att bli 700 Kostnaderna bedöms täckas inom ramen för regeringens förslag. Möjligheterna att gå in i omställningen finns också kvar under 1993, men vi vet att ambitionen att göra det i detta nya läge inte är så hög. Har ni socialdemokrater inte insett att fundamentala förändringar har skett efter det att vi fattade beslutet om en ny livsmedelspolitik 1990? Det verkar som om ni är på kollisionskurs med verkligheten. Om ni inte vill ge svensk livsmedelsproduktion rättvisa förutsättningar äventyrar ni också konsumentintresset. Vi måste ta oss samman för att verkligen presentera en jordbruks och livsmedelspolitik som har framtiden för sig. Vi måste vara verklighetsanpassade och verklighetsanknutna. Verkligheten kan ingen springa ifrån, inte ens Jag yrkar alltså bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande och avslag på reservationerna som är fogade till betänkandet.

Fru talman! Det är intressant att Ingvar Eriksson tar upp konsumentperspektivet. Det är särskilt intressant i kombination med att majoriteten vill avskaffa prisregleringar på handelsgödsel och växtgifter. Ni motsätter er att ytterligare restriktioner införs, om de inte finns i andra EG-länder. Är detta att gå konsumenternas ärenden? Jag tror nämligen att konsumenterna inte vill ha handelsgödsel och växtgifter i så stor utsträckning som fallet är i dag. Det är därför som vi säger nej till detta. Det är därför som vi vill återinföra dessa avgifter. Vi vill införa en kadmiumavgift. Ingvar Eriksson säger att det inte får ställas några nya krav. Om jag förstår honom rätt betyder det att det som jordbruksministern upprepade gånger skriver i olika propositioner om att förslag om en kadmiumavgift för närvarande bereds inom regeringskansliet aldrig blir något förslag. Det skall bli intressant att se vem som egentligen bestämmer i den frågan. Ingvar Eriksson säger att förutsättningarna har förändrats. Vad är det då som har hänt? Jo, vi har lämnat in en ansökan om medlemskap i EG. GATT-förhandlingarna har inte gått som vi hade trott. Skörden i fjol blev dålig. Det sista hör inte alls hemma i det här sammanhanget, därför att skördenivåerna regleras genom Skördeskadefonden. Detta skall då inte föras in i ett långsiktigt jordbrukspolitiskt tänkande. Jag vill upprepa det som jag sade förut. EG ansökan i sig innebär inte att vi måste lägga om kurs. Det är när vi vet om och när vi blir medlemmar som vi skall anpassa oss till ett sådant system. Visst är det fel, Ingvar Eriksson, att nu tala om för vår motpart i Bryssel att vi redan anpassar oss. Vad har vi då för krav att ställa i förhandlingssituationen? Ingvar Erikssons sätt att uttrycka sig visar också på den bristande respekt för demokratin som Moderaterna har. De säger: när vi blir medlemmar i EG. Tänk om folkomröstningen resulterar i ett nej och vi i förväg har anpassat jordbrukspolitiken. Vad gör vi i det skedet? Det har jag aldrig lyckats få svar på, men Ingvar Eriksson kanske kan ge mig svaret. Till sist: Hur kan Moderaterna -- som i andra sammanhang är så måna om statens pengar, som i alla sammanhang talar om att budgetunderskottet måste pressas ned, som anger förslag som drabbar arbetslösa och sjuka för att sänka kostnaderna för staten -- medverka till att budgetunderskottet ökar?
Fru talman! Margareta Winberg säger att vi vill förändra fullständigt. Det vi vill göra är att anpassa oss och ta hänsyn till verkligheten. Så enkelt är det. Det är uppenbart att vi har ansökt om medlemskap i EG. Vi har också inlämnat förhandlingskraven. De drivs, förhoppningsvis framgångsrikt. Vad jag vet har Socialdemokraterna ställt sig bakom det tal som Ulf Dinkelspiel har hållit. Men Margareta Winberg talar precis som om hon helt är emot detta. Hon menar att vi skulle lägga oss platt om vi säger vad vi tycker. Det är väl nödvändigt när vi upplever situationen i dagens jordbruk och livsmedelsindustri. Jag har i mitt anförande framhållit hur mycket det jobbas för att det också i framtiden skall skapas förutsättningar för den här näringen, den här livsmedelsindustrin och för en inhemsk livsmedelsproduktion i konsumenternas intresse. Det är detta som det gäller. Med den inriktning som Margareta Winberg har äventyras dessa intressen. Margareta Winberg säger: Tänk om demokratin visar att vi inte skall gå med i EG. Var står vi då? Jag kan gärna svara på det. Då står vi i en svår situation, men det förändrar egentligen inte kraven på oss att vi skall anpassa oss till omvärldens jordbrukspolitik. Jag är fullständigt övertygad om att vi också i framtiden kommer att få en väldig press mot vår gränsskyddstanke. Var står vi den dag när vi har en hög tullmur att gå över in i EG och EG inte har någon tullmur kvar? Det är då jobben slås ut. Det är då vi får högre kostnader för vår mat. Vi hamnar i en beroendeställning, i synnerhet i det långsiktiga perspektivet, om vi t.ex. har avvecklat en stor del av vår egen livsmedelsproduktion. Det här strider inte mot vad som krävs. Jag är övertygad om att vi, om vi inte kommer med i Europamarknaden, ändå på alla sätt måste anpassa oss så gott det går. Men det blir ännu värre än i dag. Det är därför som jag beklagar att ni socialdemokrater inte riktigt helhjärtat vill ställa upp. Det drabbar jobben, Margareta Winberg. Ni brukar ju tala mycket om arbetslöshet. Vet ni hur många som är sysselsatta i den här branschen? Tänk innan ni handlar!
Fru talman! Jag fick inget svar på en av de sista frågorna, nämligen hur Moderaterna i detta statsfinansiella läge kan bidra till att budgetunderskottet ökas. Så blir det ju för kommande budgetår, som vi nu diskuterar. Det som händer om jordbrukspolitiken förändras på det sätt som ni vill, är ju att ett ökat överskott stimuleras. Det ökade överskottet pressar ner priserna. De låga priserna leder till kompensationskrav från lantbrukarna, i form av arealersättning och annat. Detta är kompensation som skattebetalarna skall betala. Detta ökar ju i sin tur på budgetunderskottet eller gör att man måste göra någonting åt andra delar i statsbudgeten. Jag är ganska övertygad om att skattebetalarna och konsumenterna -- om de fick en liten inblick i denna framtidsvision, om de fick klart för sig hur mycket skattepengar som skulle stoppas i lantbruket för att det skall gå ut på en dumpad världsmarknad -- inte ställer upp. Ingvar Eriksson säger att vi har ställt oss bakom Ulf Dinkelspiels tal. Ja visst, men det som jag i dag frågar är: Vilka är de konkreta kraven? Var är Sveriges position när det gäller förhandlingsläget? Vi har ju förhandlat ända sedan den 1 februari. Då inleddes förhandlingarna. Än i dag vet vi inte vilka krav som den svenska regeringen ställer på jordbrukets område. Kanske har Moderaterna någon åsikt i frågan.
Fru talman! Margareta Winberg tar här upp budgetfrågan. Vi har gjort bedömningen att detta skall täckas inom ramen. Jordbruksutskottets bedömning är att det kan slå på 20 miljoner kronor upp eller ned. Men det beror helt och hållet på vad som händer. Ni räknar med att många fler bönder går in i omställningsprocessen 1993. Vi räknar med att det är väldigt få som gör det. Där kan det bli en skillnad. Det är i så fall någonting som beror på tidigare fattade beslut. Vi menar att det där finns ett visst utrymme för korrigering, genom att omställningspolitiken har gått i stå. Det är de facto verkligheten. Det förs ett resonemang om att vi skulle ösa ut skattebetalarnas pengar till jordbruksnäringen, men det är inte sanning. När det gäller exportstödet, som vi precis har behandlat i jordbruksutskottet, är det fråga om att ta vara på de långsiktiga svenska intressena. Vi har nämligen inte tidigare varit inriktade på att exportera livsmedel, utan bara på att producera för vår egen hemmamarknad. När vi nu i EG perspektivet öppnar gränserna kommer det in produkter utifrån, och vi måste etablera oss som jämbördiga konkurrenter på en stor marknad. Det kan ge stora möjligheter, men det får vi inte gratis. Det gäller för oss att se till att vi på något sätt börjar stimulera detta, för vi har på politisk väg tidigare hindrat Sverige från att exportera på ett med andra länder jämbördigt sätt. Vi vet alla att man inom EG har mycket stora exportsubventioner, vilket jag sade. Men det är inte sådana vi föreslår nu, utan det är helt andra saker. Det är för att stimulera handel med högt förädlade och högvärdiga produkter och för att kontakter skall etableras som vi lägger fram detta förslag. Jag förstår inte varför Margareta Winberg inte inser att vi måste se framåt. Vi kan inte vänta och vänta. Detta är i grunden fråga om en biologisk näring, som måste ha långsiktiga och klara linjer. Det sade Margareta Winberg inledningsvis, men hon är inte beredd att korrigera när det är nödvändigt. Det är däremot regeringen. Det är vi faktiskt eniga om, Margareta Winberg. Det är en enig regering som står bakom detta. Därför tror jag också att vi skall få igenom förslaget i Sveriges riksdag.

Fru talman! 1990 lade vi i jordbruksutskottet ned ett betydande arbete på att skapa enighet och långsiktighet i den svenska jordbrukspolitiken. Vi har genom det beslutet skapat en förbättrad konkurrenskraft för det svenska jordbruket. Vi har också underlättat ett inträde i EG:s jordbrukspolitik. Jag har i och för sig ingen större önskan än att vi skulle kunna fortsätta i den samtalsanda som rådde 1990 för att också fortsättningsvis uppnå enighet i de här frågorna. Den politiska situationen är naturligtvis förändrad. Debattklimatet i jordbruksfrågorna är möjligen också litet förändrat. Margareta Winberg tar upp en del frågor som jag gärna vill nämna här. Margareta Winberg säger att reformtanken är glömd. Jag kan lova henne att den inte är glömd. Men genom vår ansökan om medlemskap i EG har förutsättningarna delvis förändrats. Vi vet att CAP, den gemensamma jordbrukspolitiken i EG, är en obligatorisk del som vi måste vara med i om vi tänker bli medlemmar i EG. Då måste vi arbet med de förutsättningarna. Ett annat påstående som Margareta Winberg gör från talarstolen är att vi nu skall dumpa vårt överskott. Det är naturligtvis alldeles fel. Ingvar Eriksson tog också upp den här frågan. Förra året lade jag fram ett förslag som ledde till att vi fick fram 60 miljoner för vissa exportstimulerande åtgärder. Det är litet trögt att få den svenska livsmedelsindustrin att aktivera sig för export. Jag kan förstå det, eftersom man inte har med omvärlden likvärdiga konkurrensförhållanden. Vi avser inte att sträva efter att återgå till det gamla systemet. Men inför ett förestående öppnande av gränserna gentemot EG måste vi stimulera livsmedelsindustrin att vara med på den kommande marknaden. Det är därför som vi, i en proposition som inte behandlas i dag, har lagt fram förslag om detta. Jag tycker också att det är viktigt med nyanser när det gäller förändringarna i 1990 års beslut. Det är inte fråga om att springa ifrån grundtankarna, utan det är fråga om, som det också står i direktiven till omställningskommissionen, att stämma av och anpassa mot den kommande politiken i EG. Jag vill gärna peka på att vi ofta, i varje fall i departementet, talar om den kommande EG politiken. Vi är medvetna om att EG-politiken förändras. 1992 beslutades en förändring som varar t.o.m. 1995 och att man därefter skall fortsätta förändringsarbetet. Jag var så sent som i går i Bryssel och talade bl.a. med vice ordföranden Christophersen om hur den här frågan egentligen ser ut. Hur stort är det ekonomiska problemet med jordbruket i EG:s budget? Dess bättre uppfattade jag två signaler i går. Den ena var att man klarar EG:s jordbruksbudget genom att man håller ganska hårt på att den inte får öka mer än tre fjärdedelar av vad den totala budgeten ökar, dvs. volymen till jordbruksstödet skall ner. Man kommer att förändra, men man kommer att förändra i en något långsammare takt än vi har gjort. Jag tror i och för sig att vi i Sverige är ett gott exempel. Vi vågar ta till litet mer drastiska åtgärder än omvärlden. Men vi måste nu tänka mer på att gå i takt än vi har gjort tidigare. Margareta Winberg säger att regeringen saknar ambition och att vi inte har några bestämda positioner. För det första skulle jag vilja säga att detta inte är så alldeles enkelt. Det är inte som att köpa en bil. Det finns ett högt pris som säljaren vill ha och ett lägre pris som köparen vill ge. Detta är utomordentligt komplicerat. Det vet alla som jobbar med det. Det officiella grunddokumentet -- möjligen finns ett annat dokument i regeringskansliet, men det är inte alldeles officiellt -- är Ulf Dinkelspiels tal vid inledningen av förhandlingarna. Utifrån dessa grundsatser har vi gått vidare och har i dag i stort sett utarbetade positioner på de flesta detaljområden. Det är inte sant att förhandlingarna i egentlig mening har börjat. Förhandlingsarbetet har börjat. Acquis-genomgången går nu mycket bra. Vi räknar med att vara färdiga med den genomgången i början av juni. Därefter tar de direkta förhandlingarna vid. Jag hoppas precis som tidigare kunna informera såväl riksdagens partier som EG delegationen om vad vi kommer fram till och föra samtal om detta. Huvudpunkterna i den svenska positionen är att behovet av övergångsåtgärder för jordbruket skall vara ett minimum när vi går med i EG. För det andra är regionalpolitiken en av de viktigaste frågorna. Vi skall få ett regionalt system som säkrar den produktion som vi har i norra Sverige. Det kan också behövas ett stöd för skogsoch mellanbygderna i södra och mellersta Sverige och för öarna. Det är omöjligt att före förhandlingarna i detalj säga hur detta skall se ut. EG har en stor flora av stödsystem som man måste bringa att samverka i det här sammanhanget. För det tredje är vår linje att bevara och behålla våra krav när det gäller miljö, djurskydd, veterinära frågor och fritidssanitära frågor. Det är en styrka för oss att vi ligger i täten i den europeiska utvecklingen. Det är mycket intressant för mig att möta mina kolleger ute i Europa, naturligtvis främst i den nordvästra delen. De säger: ''Det är bra att ni svenskar är med och för den här debatten, för vi behöver skärpa oss. Många är på väg, och fler kommer efter.'' Det kan vara litet jobbigt för det svenska jordbruket ett tag, men jag är övertygad om att det vi har gjort och gör innebär en konkurrensfördel i något längre perspektiv. För det fjärde handlar det om de olika delarna av produktionen. Där har vi slagit fast från början att mjölkproduktionen är ryggraden i det svenska jordbruket. Den är också väldigt viktig för de mer glesbefolkade och litet ''sämre'' delarna av Sverige. Där skall vi se till att vi får en rimlig andel av EG:s kvot. Vi kan inte undvika det förhållandet att vi får en andel, en landskvot, som sedan på något sätt skall fördelas. Vad gäller detaljerna i övrigt hoppas jag kunna återkomma vid ett senare tillfälle. Vidare säger Margareta Winberg, alldeles korrekt, att vi inte skall utesluta ett nej i folkomröstningen. Jag döljer för min del inte att jag har ambitionen att i förhandlingarna på detta område visa upp sådana resultat, att vi efter förhandlingarna med gott samvete kan gå ut och rekommendera alla människor att rösta ja. Men vi skall ha respekt för demokratin. Vi måste naturligtvis följa resultatet av en folkomröstning. Detta har vi sagt länge. Däremot vill jag göra klart att det som hände på senhösten 1990, när den dåvarande socialdemokratiska regeringen tog ställning till att så småningom lämna in ansökan om EG medlemskap, och det som hände när vi lämnade in ansökan har förändrat den svenska debatten om vår relation till omvärlden. Jag vill gärna slå fast att vi aldrig i Sverige kommer tillbaka till den situation som rådde före inlämnandet av medlemskapsansökan. Debatten om att se Sverige som en mera integrerad del av Europa har startat och pågått nu ett bra tag. Den kommer att fortsätta. Ur den synpunkten är det naturligtvis också viktigt för jordbruket att vi ser jordbruket som en integrerad del av jordbruket i vår världsdel. Det vore orimligt att sträva efter att anpassa Sveriges jordbruk till världsmarknaden, medan resten av jordbruket i Europa anpassades till Europa. Vi skall vara på det klara med den skillnad som detta innebär. Sedan kan man alltid fundera över det hela och tycka att det känns att man blir överkörd av utskott och riksdagsbeslut. Jag tycker att de är rimligt att riksdagens ledamöter gör det. Jag gjorde det också på den tid jag satt i riksdagen. Det är naturligtvis litet blandade känslor, och det är inte så konstigt med det. Omställningskommissionen fram en analys. Kommissionen föreslog ungefär följande. Man måste sänka priserna till bönderna och till konsumenterna. Man måste sänka den totala stödnivån i Sverige, och kostnaderna i produktionen måste också sänkas. Sedan hände någonting -- och det var egentligen med de premisserna som budgetförslaget skrevs -- nämligen att vi inte längre kunde hålla kronans fasta kurs. Den släpptes den 19 november. Därefter är inte analysen lika enkel. En sak som är viktig att notera när det gäller en reglerad näring som jordbruket är att importen till jordbruket inte är reglerad, dvs. att en sjunkande svensk kronkurs ökar kostnaderna för alla importerade insatsvaror i jordbruket. Däremot kan inte priserna på produkterna ökas, eftersom de är reglerade genom det system som vi har och genom riksdagsbeslut. Ur den synpunkten kan jag alltså ha förståelse för att man nu under våren har funderat igenom dessa frågor i jordbruksutskottet och kommit fram till ett annat resultat än vi i regeringskansliet under hösten. Att sänka prisnivån och stödnivån är någonting som egentligen fortfarande gäller. Vi har lagt fram en proposition om detta, som jag nyss nämnde. Den behandlas just nu i jordbruksutskottet. Vi förbereder och bereder i regeringen -- jag skäms inte att upprepa det, Margareta Winberg, för jag tycker att det är bra att regeringen bereder saker och också skall göra det enligt konstitutionen -- frågan om 1994 års växtodling. Vi hoppas inom kort kunna återkomma till riksdagen med förslag om detta. Fru talman! Jordbruket och andra biologiska näringar är våra gröna resurser. Ibland talar vi om skogen som vårt gröna guld. Jag skulle vilja säga att rätt utnyttjat är också jordbruket, om inte en guldgruva, så i alla fall en väldigt värdefull resurs. Den biologiska produktionen kommer att få en större betydelse i framtiden. Användningen av fossila bränslen är förmodligen ett av de allra största globala miljöhoten i dag. Den ger upphov till försurande utsläpp och växthuseffekt. Genom att börja använda mer biologiska råvaror och mindre av de fossila kan vi komma bort från dessa problem. Jordbruket har en viktig funktion som producent av nya rena råvaror till industri och energi. Jordbruket kan användas som en resurs i miljöarbetet. Värdet av ett öppet kulturlandskap är omvittnat, inte minst här i riksdagen. Jag vill slå fast att det är nödvändigt med ett öppet och levande kulturlandskap. Vi får inte stanna vid att enbart kräva ett öppet landskap. Jag har många gånger tidigare, och även här i dag, betonat vikten av att det finns en bred politisk uppslutning kring jordbrukspolitiken. Inom jordbruket behövs långsiktiga hållbara beslut som inte ändras för mycket och för ofta. Det vore därför också bra med en stor majoritet. Det vore bra om man nu kunde samla många partier bakom de nödvändiga anpassningarna och avstämningarna av Jag är litet oroad över att det största oppositionspartiet inte vill medverka till dessa nödvändiga justeringar. 1990 års beslut kommer att underlätta ett medlemskap i EG, men det räcker som helhet inte för att uppnå medlemskap. Justeringar måste göras i så stor enighet som möjligt. Sverige finns i Europa. Det är i denna miljö som också svenskt jordbruk skall finnas. Att försöka anpassa det till något annat, t.ex. de låga dumpningspriserna på världsmarknaden, är naturligtvis både orealistiskt och felaktigt. Vi har i Sverige ett effektivt jordbruk. Vi älskar vårt kulturlandskap. Vi har ren och bra mat. Vi bör vara rädda om dessa resurser. Det hoppas jag att även Margareta Winberg och Socialdemokraterna vill göra.
Fru talman! Jag vill börja med att säga att jordbruksministern är en modig man som över huvud taget har kommit hit. Jag ler litet i mjugg när jag hör jordbruksministern säga att han har ''förståelse för att utskottet förändrar propositionerna''. Det var milt uttryckt. För vad som är fallet just nu är att jordbruksministern och regeringen saknar stöd i riksdagen, inte bara när det gäller de fyra punkterna, nämligen tvångsträda, antalet grödor som skall omfattas av arealersättning, inlösenpris och EG-anpassning, utan också beträffande det som vi nu håller på att behandla och skall besluta om. På punkt efter punkt gör den borgerliga majoriteten upp med oss eller driver sin egen politik i strid med jordbruksministern och regeringen. Det handlar om fruktodlingen, fisket och grönmjölsproduktionen. Man avstyrker vissa delar av den proposition som har med animaliesektorn att göra. Därför är det litet -- jag vet inte vad jag skall använda för uttryck -- konstigt att höra ministern som företrädare för regeringen säga att han har förståelse för att utskottet avstyrker regeringens propositioner. Jag blir häpen när jag hör jordbruksministern säga att reformtanken inte är glömd. Vad var bakgrunden till reformen? Jo, det var att man skulle avskaffa regleringarna, gå mot ett mer ekologiskt jordbruk, stödja norra Sverige och att man skulle göra den neddragning som var nödvändig, eftersom det fanns en överproduktion i södra och mellersta Sverige. Utvecklingen går nu i stället i helt motsatt riktning. Då kan man väl inte hävda att reformtanken inte är glömd! Den kanske finns någonstans, men den omsätts verkligen inte i praktisk politik. Tvärtom, nu återinförs regleringarna, och de metoder som skulle göra det möjligt att ha ett mer ekologiskt jordbruk avskaffas. Stödet till norra Sverige dras ned. Man förskjuter subventionen från norr till söder, från mjölk till spannmål. Ändå hävdar jordbruksministern att mjölkproduktionen är ryggraden inför EG-förhandlingarna! Eftersom jordbruksministern talar om en viss positionsbestämning, vill jag ställa en fråga. Jag skall tala på LRF:s stämma i Östersund. Jag vet att man där kommer att fråga mig hur det blir med Norrlandsstödet. Jag får tyvärr säga att stödet är neddraget i årets budget. Regeringen hade inte större ambitioner än så det här året. Men jag vill veta om jag kan säga att regeringen är beredd att inta en position på den här nivån och att detta är vårt utgångsläge i förhandlingarna. Det finns en statlig utredning som har visat att om vi nu skulle överföra EG:s regler till det svenska jordbruket, skulle stora delar av det norrländska jordbruket slås ut och därmed också livsmedelsindustrin.
Fru talman! Jag tycker att det är litet konstigt att Margareta Winberg blir häpen när jag talar om förändringar i regelverket. Vi återinför ju inte regleringar i det svenska systemet som ett led i 1990 års beslut. Det är faktiskt fråga om avstämningar och justeringar för att vi skall få ett system som mera liknar EG:s. Det är en direkt åtgärd i linje med de strävanden vi har när det gäller medlemskap i EG -- där tror jag att partierna egentligen inte har olika uppfattningar i princip. Margareta Winberg tycker att det är konstigt att jag inte blir mera upprörd över att bli överkörd. Jag försökte förklara att det har hänt ganska mycket sedan vi gjorde det grundläggande arbetet i budgetpropositionen. Dessutom har jag tidigare varit med så pass mycket i jordbruksutskottet att jag har lärt mig att inse att utskottet kan ändra i regeringsförslag. Det gjorde man även på den förra regeringens tid. Så det är inte precis någonting nytt. När det gäller frågan om Norrlandsstödet, både beträffande positionen i EG-förhandlingarna och beträffande dagsläget vill jag säga följande. Vi har inte dragit ned på Norrlandsstödet i den här budgeten. Det ligger kvar på samma nivå som föregående år, men det har skett en viss uppjustering som en anpassning till kostnadsläget. Om man strikt följde 1990 års beslut, skulle man kunna hävda att stödet borde vara i storleksordningen 100 miljoner lägre. Om man skall ge en fullständig kostnadskompensation för allting, blir nivån något högre. Vi har kommit fram till att det i det här läget är lämpligt att lägga sig i mitten. Vi står alltså fast vid innevarande års nivå. För övrigt noterar jag att Margareta Winberg påpekar att jag är modig och ganska mild.

Fru talman! Det som gjorde mig häpen var att jordbruksministern sade att reformtanken inte är glömd. Vi måste väl ändå kunna vara överens om att det som nu sker är att ett annat slags politik introduceras. Oavsett vad vi tycker om EG, kan vi väl också vara överens om att den politik på jordbruksområdet som man där för strider mot 1990 års beslut. Det är en dålig politik som vi i Sverige, om vi blir medlemmar, tvingas att införa, beroende litet grand på hur duktiga förhandlarna i Jag vet inte om jordbruksministern känner till den utredning som skulle bidra till att avsluta alla år av tvistigheter på det här området, då det ena partiet efter det andra -- inte minst Centern i oppositionsställning -- bjöd över varandra. Det lades fast vissa kriterier som man var ense om. Nu följer inte regeringen dessa kriterier. Det var i förhållande till denna summa som jag menade att man har dragit ner på Norrlandsstödet. Om man skulle ha följt de kritier som jag trodde att man var överens om, fattas det nämligen 73 miljoner. Jag vill ställa en avslutande fråga. Enligt Moderaternas företrädare här betyder det förslag som vi nu diskuterar ett ytterligare budgetunderskott med ca 20 miljoner. Det kan förefalla vara småsummor. Men hela denna uträkning är på sätt och vis manipulerad. För att få pengar till detta trixade de borgerliga partierna med omställningsarealen. I propositionen rörde det sig om 125 000 ha. Så småningom kom man fram till 25 000 ha. Men när pengarna ändå inte räckte gick man ner till 10 000 ha, för att man skulle få dessa pengar till ett höjt inlösenpris. Det tycker jag är att manipulera med siffror, och för övrigt är det också att köra över ministern. Tänk, jordbruksministern, om det blir mer än de 10 000 ha som ställs om! Då ökar ju budgetunderskottet med mer än 20 miljoner.

Fru talman! Jag vill ta upp den avslutande frågan först. Jag skall inte gå in i detalj i beräkningarna, men om man ändrar förutsättningarna för t.ex. spannmålsodlingen, ändrar man förutsättningarna också för omställningen. Jag tycker inte att förändringen av omställningsarealen behöver betecknas som manipulerande och trixande. Man har naturligtvis gjort den bedömningen att situationen, med de förändrade förhållanden som inträder, blir en annan. Vi hade ett förslag som jag från början ställde mig bakom, men jag tyckte att det lades fram för sent, nämligen detta med att knyta an till det 15-procentiga kravet som finns i EG. Då hade det blivit en större omställning som hade kostat mer pengar. När det inte blev så, förändras naturligtvis situationen. Jag vill återkomma till reformtanken. Den svenska jordbrukspolitiken är mycket intressant i ett europeiskt perspektiv. Vi kan ju diskutera om allting som beslutades 1990 var lyckat. Det fanns säkert felaktigheter i detta beslut -- som i alla politiska beslut. Men i det stora hela var grundtanken bra. I ett EG-sammanhang kommer säkert behovet av en avreglering och av ett närmande av priserna till en mera förnuftig världsmarknad -- förhoppningsvis efter ett första och ett andra GATT-avtal -- att leda till att det går att få ordning på det hela. Det är vår förhoppning. Från svensk sida kommer man naturligtvis att arbeta för detta, både i förhandlingarna och senare. I många EG-länder har man med en viss förvåning noterat att Sverige på så kort tid kunde få ned överskottet. Det finns möjligen jordbrukare och andra som förebrår den dåvarande regeringen och även det då sittande jordbruksutskottet och dess ordförande för att man gick litet för hårt fram. Jag har förståelse också för dessa synpunkter. EG:s politik strider mot vår. Den är för närvarande väldigt lik den politik som vi i Sverige hade innan 1990 års beslut. MacSharry-planen, som avsåg att förändra i betydande del, klarade ju inte att genomföra alla sina intentioner, utan det blev en begränsad reform på spannmålsområdet som träder i kraft i år. Vi måste anta den här politiken om vi vill anta resten av EG-medlemskapet, men tiden och utvecklingen står ju inte stilla. Det kommer förändringar, men de är ganska tröga i EG. Det kommer att ta lång tid innan man får stora förändringar till stånd som liknar de svenska. Vad gäller Norrlandsstödet kan vi gräla länge om vilken nivå som är den rätta. Den nivå som vi förordar, dvs. 971 miljoner för det kommande budgetåret, anser vi stämmer väl. Den ligger mellan de båda ytterlighetsbedömningar som båda anses grunda sig på det beslut som är fattat. Det är denna nivå för stöd och för en bevarad jordbruksproduktion i Norrland som är vår position vid förhandlingarna om stöd i EG, och inte en anpassning till tillämpningen av EG:s system som det är utformat i dag, därför att det räcker inte i Norrland. Detta har vi fastslagit många gånger, vilket EG också har accepterat genom att använda andra begrepp. Begreppen arktiska och subarktiska områden är ju inte tillkomna av en slump, utan för att illustrera att det här finns områden som i dag inte har någon motsvarighet i EG. Därför måste ett nytt system tillskapas. Vi hoppas att vi skall lyckas med detta, och därmed kunna garantera ett fortsatt jordbruk i Norrland, även om Sverige blir medlemsland i EG.

Fru talman! Så är vi då återigen inne i en jordbrukspolitisk debatt. Jordbrukspolitiska debatter väcker i regel ganska stor uppmärksamhet. Riksdagen har åter att fatta beslut på jordbrukets område, men tyvärr med ganska bristfälliga beslutsunderlag. Detta har jag påpekat tidigare, senast i december. Denna gång är det faktiskt litet sämre än vanligt. Inte nog med att regeringens proposition till vissa delar är undermålig, utan den är faktiskt också inaktuell efter att utskottets borgerliga majoritet har gett regeringen bakläxa på punkt efter punkt. För att börja med att granska regeringens förslag, kan man konstatera följande. För det första går regeringen, som också tidigare var uppe i debatten, ifrån 1990 års beslut. Det gör man genom att föreslå införande av ett arealstöd. Stödet är avsett att öka lönsamheten i jordbruksnäringen, men är inte förbundet med några villkor. Det är inte konstruerat så att någon hänsyn tas till miljön eller naturvården. Följden blir att merparten som vanligt kommer att hamna hos spannmålsodlarna på slätbygden. För det andra är det svårt att tränga igenom de ekonomiska förutsättningarna. Hur tänker egentligen majoriteten finansiera arealbidraget? Hur finansieras de nya utgifter som hänger samman med utskottsmajoritetens beslut? I propositionen hänvisas bl.a. till ej disponerade regleringsmedel, som tillsammans med anvisade direktbidrag, skall finansiera såväl arealbidrag som stöd till animalieproduktionen. Men ingen precisering av regleringsmedlen finns i propositionen. Däremot redovisas kostnaden för arealstödet till ca 800 miljoner kronor. Då skall man också lägga märke till att regeringens förslag till trädesplikt fick allvarlig kritik. Regeringen insåg då snabbt att förslaget inte skulle gå igenom i riksdagen. För att rädda ansiktet informerade jordbruksministern genom ett pressmeddelande om att trädesplikten drogs tillbaka. Därmed var första steget till nedbrytningen av regeringens förslag taget av statsrådet själv. När det gäller stödet till animaliesektorn konstaterar statsrådet att regeringen avser att återkomma. Tyvärr skall man i stort sett alla propositioner återkomma i en mängd frågor. Detta innebär att det ännu en gång är svårt att få en helhetsbild av den jordbrukspolitik som regeringen avser att föra. Under utskottsbehandlingen har regeringens förslag fullständigt brutits sönder. Det gäller stödarealen som enligt propositionen omfattar 1 140 000 ha. Det betyder att regeringen utesluter odling av potatis, sockerbetor, konservärtor osv. från arealstödet. Detta har den borgerliga majoriteten i utskottet ändrat så, att stödarealen nu utökas med ytterligare 100 000 ha. Det gäller också inlösenpriser på spannmål. I stället för föreslagna 90 öre, som följde 1990 års beslut, har majoriteten beslutat att höja inlösenpriset till 1:05, ett förslag som leder ännu längre bort från den överenskommelse som vi träffade om livsmedelspolitiken. Om man vill förhindra ett spannmålsöverskott är knappast en höjning av spannmålspriser den bästa åtgärden, utan den leder i motsatt riktning. Vad som är än värre är att det beslut, som den borgerliga majoriteten i jordbruksutskottet har drivit igenom, naturligtvis ökar budgetunderskottet. Uppenbarligen har man lyckats med att få finansministern med på detta. På annat sätt kan man inte tolka det svar som finansministern lämnade på Margareta Winbergs fråga den 11 mars. Vad gäller just spannmålsbönderna finns det betydande skäl att se till att man inte i onödan slår ut producenter inom ramen för EG:s jordbrukspolitik. Vi kommer att ha ganska stora förutsättningar att på ett effektivt sätt bedriva verksamhet i Sverige, och därmed också producera en viktig tjänst, nämligen öppet landskap. Jag tycker att det finns anledning att se till att man, under den tid vi avvaktar medlemskapet i EG, inte i onödan beskogar landet. Jag vet inte om man skall gratulera jordbruksministern och hans budbärare i utskottet till ett skickligt mullvadsarbete eller om man skall beklaga Anne Wibble för att hon blivit lurad av sina borgerliga vänner. Men på det här viset ligger det i alla fall till. Om man skall se till vilken del av vår jordbruksnäring som inom EG har de bästa förutsättningarna, så är det animalieproduktionen och inte spannmålsproduktionen. Spannmål produceras i stor mängd inom EG, och det finns inget intresse för vårt överskott. Däremot har vår animalieproduktion en framtid. Men den delen av jordbruksnäringen verkar regeringen inte vara särskilt intresserad av. Om man vill värna det öppna landskapet är spannmålsproduktionen inte det första som vi skall sträva efter. I stället skall vi skapa förutsättningar för ett fortsatt jordbruk och djurhållning, där också skogs och mellanbygderna kommer med i bilden, dvs. just det som vi socialdemokrater föreslår i vår motion. Inte är det de stora sädesfälten som man tänker på när man talar om det öppna landskapet. Den beskogning som finansministern talar om, och som många debattörer har skrämt det svenska folket med, har vi inte sett särskilt mycket av. Vi kommer inte heller att få göra det. När man ser resultatet av omställningen kan man konstatera att barrskog, som ju skulle mörklägga Sverige, endast har planterats på 5 % av omställningsarealen. Den överlägset största delen, 74 %, används för extensivt bete, och bete håller ju landskapet öppet. Fru talman! Vi kan alltså konstatera att det inte finns särskilt mycket kvar av regeringens proposition. Den är i grunden förändrad när det gäller arealstödet och villkoren för detta samt spannmålspriset, vilket är olyckligt. Beträffande animalieproduktionen hade regeringen inga förslag i budgetpropositionen i januari, och när man äntligen samlade sig till ett förslag i den proposition som presenterades den 18 februari, hade partikamraterna i jordbruksutskottet redan fullständigt förändrat förutsättningarna. Men den debatten får vi föra när vi behandlar proposition 183. Ett viktigt inslag i 1990 års beslut var att vi måste lägga om jordbrukspolitiken i riktning mot brukningsmetoder som bevarar den biologiska mångfalden och som medger en livsmedelsproduktion utan användning av stora mängder av kemikalier. Vi var helt överens om att vi skulle gå den vägen. Miljö och resursmålet innebär att jordbruket måste ta hänsyn till kravet på en god miljö och behovet av en långsiktig och planerad hushållning med våra resurser. Det konsumentmål som formulerades innebar att konsumenternas val skulle styra produktionen. Konsumenterna skulle ges goda möjligheter att välja mellan olika slags livsmedel. Dessa livsmedel skulle också vara hälsosamma och främja konsumenternas hälsa. Sedan beslutet om den nya livsmedelspolitiken fattades har emellertid mycket hänt. En viktig händelse är den konferens om miljö och utveckling som ägde rum i Rio sommaren 1992. Den deklaration om en hållbar utveckling och säkerställande av den biologiska mångfalden som antogs av konferensen har Sverige undertecknat, och detta ställer stora krav på oss. Dessa krav måste vi uppfylla inom samhällets alla sektorer. Här spelar jordbruket en mycket viktig roll. Vi anser att riksdagsbeslutet från 1990 är en god grund att bygga vidare på. Avregleringen och borttagandet av prisgarantierna gav oss en god grund att stå på. Förutsättningarna för att gå vidare är goda -- eller kanske var goda. I riksdagsbeslut ingick ett anslag för landskapsvårdande åtgärder. Motivet härför var att samhället även i fortsättningen bör ta del av ansvaret för att värdefulla natur och kulturlandskap bevaras, inklusive växter och djur. Det visar sig att människorna i vårt land värderar dessa s.k. kollektiva nyttigheter mycket högt. Det finns också en vilja att betala för bevarandet av jordbrukslandskapet samt växtoch djurliv. Här spelar jordbruket en viktig roll, eftersom jordbruksnäringens utveckling hänger samman med möjligheterna att bevara den biologiska mångfalden och det öppna landskapet. Vi menar därför att de skattemedel och de allmänna resurser som tillförs jordbruksnäringen skall fördelas så att de åstadkommer en produktion av varor och tjänster som uppfyller konsumenternas behov och önskemål både när det gäller de varor som köps och säljs på marknaden och när det gäller de s.k. Vi tycker inte att regeringens förslag till arealbidrag uppfyller dessa villkor. Som jag tidigare sade är det helt inriktat på ökad spannmålsproduktion. Även det strider mot 1990 års beslut att man skall stödja de små och medelstora företagen. Vi föreslår därför att inkomststödet bibehålls ytterligare ett år. Stödet bör inte villkoras till ytterligare omställning. Det finns en ökad medvetenhet om och ett ökat intresse för matens innehåll och kvalitet. Ett uttryck för detta är att intresset för de ekologiskt odlade livsmedlen ökar. Men ännu är ekologiskt odlade produkter åtskilligt dyrare än traditionellt odlade livsmedel. Det begränsar naturligtvis människornas möligheter att köpa produkter som de egentligen föredrar. Vi vill därför avsätta ytterligare medel för att utveckla det ekologiska jordbruket. Till de 10 miljoner kronor som regeringen föreslår vill vi lägga ytterligare 25 miljoner kronor för att kompensera de ökade produktionskostnader som uppkommer vid ekologisk odling. På så sätt kan man hålla konsumentpriserna på de alternativt odlade produkterna på en rimlig nivå. Härigenom stimuleras utvecklingen av ett miljövänligt jordbruk och framställningen av livsmedel av hög kvalitet. Detta kommer att vara till fördel för oss när vi närmar oss Europamarknaden. Mot denna bakgrund är regeringens beslut att avskaffa prisregleringsavgiften på handelsgödsel och bekämpningsmedel oförståeligt. Vi har tidigare motsatt oss detta och upprepar nu vårt krav att prisregleringsavgiften omvandlas till en miljöavgift. Regeringen bör utreda detta och återkomma till riksdagen med förslag. Jag skulle vilja ställa ett par frågor till Centerns och kds representanter i debatten. Hur känner ni er i dag, ni som anser er vara miljöns och jordens beskyddare i alla lägen? Hur känns det i dag att gå ifrån den miljöpolitik som ni så ofta och så varmt talar om? Fru talman! De som nu företräder regeringen har tidigare framställt sig stå för långsiktighet och konsekvens i jordbrukspolitiken. Men verkligheten har visat sig vara annorlunda. Den nuvarande jordbrukspolitiken utmärks av ryckighet och oklara besked. Det är inte nog med att jordbruksministern har svårt att samla regeringen bakom sig när en proposition skall läggas fram. När propositionen ligger på utskottets bord, mals den sönder och samman av de ledamöter som tillhör regeringspartierna och som borde tillhöra regeringsunderlaget. Om Sveriges bönder tidigare har ansett sig illa behandlade, kan man säkert tro att de i detta läge anser sig misshandlade. Lennart Brunander och Carl Olov Persson har avgivit ett särskilt yttrande, som är så utformat att det i högsta grad är oanständigt att det inte är en reservation. Yttrandet avviker klart både från majoritetsförslaget och från propositionen. Fru talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1 och 2 samt, under förutsättning av bifall till dessa reservationer, bifall till reservationerna 3 och 4.
Fru talman! Åke Selberg tog upp frågan om arealbidraget. Det är faktiskt avhängigt det förhållandet att EG har ett arealbidrag just för att hålla spannmålspriserna nere. Vi har valt samma strategi att hålla spannmålspriset på en lägre nivå samt ha en arealersättning som skall trappas upp och ligga på EG-nivå vid inträdet. Det är vårt mål. Finansieringen av detta ingår givetvis i vår långsiktiga strävan när det gäller anpassningskostnaderna. Men vi har ju sparat på jordbrukets budget även tidigare. Dessutom kan vi i dag konstatera att införselavgiftsmedel flyter in till statens kassa i ganska stor omfattning. Det rör sig om ca 2 miljarder kronor om året. När vi fattade beslutet 1990, om Åke Selberg kommer ihåg det, var avsikten att staten genom att alla regleringskassor togs bort och dessa medel gick in i statskassan skulle åta sig att de insatser som bedömdes nödvändiga framåt i tiden under denna period. Så det är egentligen ingenting nytt. Åke Selberg tog sedan upp spannmålsodlingen. Jag tycker att han skall vara litet försiktig, inte minst som norrlänning, när han angriper detta. Han säger att man lägger pengar på spannmålsodlingen i söder. Men spannmålspriset i Sverige är trots dessa 1:05 kr betydligt under EG:s spannmålspriser, som för närvarande ligger på 1:17 kr. Dessutom kan vi konstatera att världsmarknadspriset på vissa spannmålssorter ligger över det svenska inlösenpriset. Jag tycker därför att det är övermaga att här tala om att man vill öka spannmålsodlingens lönsamhet och att det skulle innebära jättelika problem. Samtidigt talar man om skogsplantering och annat. Jag anser att vi har ett gemensamt ansvar i detta sammanhang för att försöka se till att vi använder en så stor del av vår åkerareal som möjligt. Det är inte meningen att man skall öka odlingen, utan det är meningen att man skall skapa rättvisa förutsättningar för den odling som vi har. När det gäller kemikalierna är det inte meningen att vi skall öka användningen. Jag är också övertygad om att det inte sker. Det är ändå högre kostnader i Sverige än i omvärlden. Den farhågan är därför överdriven, Åke Selberg.
Fru talman! Jag skall börja med att ta upp arealbidraget. Ingvar Eriksson kommer säkert ihåg hur debatten fördes i utskottet. Vi är också väl medvetna om att vi kan hamna i en situation där vi också naturligtvis får fasa in mot EG. Vad vi ville var att ha ett år på oss, fram till nästa budget, för att diskutera hur vi skall utforma ett så bra arealstöd som möjligt om vi är i den situationen att vi är tvungna att införa det. Det var detta som diskussionen gällde och vår tanke med denna uppläggning. Vi ville fortsätta att hålla fast vid 1990 års beslut. Detta har ytterligare styrkt mig efter det som ministern har redogjort för när det gäller diskussionerna inom EG, där man ser upp till vårt beslut från 1990. Inom EG för man också diskussioner om en liknande jordbrukspolitik. Varför skall vi då lägga oss platt i förväg, innan vi skall in i EG och medan allt är så ovisst? Varför skall vi lägga oss platt i dessa förhandlingar? Om vi gör det har vi små möjligheter att påverka.
Fru talman! Vi har, Åke Selberg, ingen tid att förlora. Vi har inte heller tänkt att lägga oss platt i några förhandlingar. Om vi vill gå med i EG, får vi också acceptera att man där har en annan jordbrukspolitik. Då måste det vara angeläget att vi försöker eftersträva en så stor harmonisering som möjligt. I EG har vi stora möjligheter att påverka processen i det framtida EG. Om vi står utanför har vi inte det, Åke Selberg. Jag är inte riktigt säker på att paret på vänsterkanten har insett detta och om ni är med på en medlemsansökan eller inte, om ni är motståndare till EG eller för EG. Det skulle vara intressant att få besked om det här. Åke Selberg kritiserade att vi i utskottet breddar stödarealen. Vi har gjort precis det som Socialdemokraterna har framfört i sitt förslag. Vi har bibehållit stödarealen från förra året. Det är väl inte något att kritisera? Ni har också bibehållit ert förslag. Jag anser därför inte att detta vittnar om någon annorlunda syn i den delen. Om vi skall kunna hävda oss i det framtida EG, Åke Selberg, då måste vi acceptera att det förs en dialog med EG om fortsättningen. Den får vi först när vi är med i EG. Hjälp till, och låt oss komma med i EG. Då skapar vi förutsättningar för hela landet. En annan sak som Åke Selberg borde tänka på när han diskuterar spannmålsodling, Norrlandsstöd och annat är att vi faktiskt har stora områden även i södra Sverige som har ''Norrlandsproblem'' och som t.o.m. har sämre förutsättningar än Norrlands kustland men som inte får något stöd alls. En av huvudpunkterna i regeringens EG-ansökan är att man tar upp de s.k. missgynnade områdena. Så nog är vi på bettet när det gäller frågan att ställa svenska krav. Jag hoppas att ni är med på detta.
Fru talman! Jag kritiserar inte er för att ni ändrade er och anslöt er till vår linje i detta sammanhang. Vad ni har gjort är att ni i princip har bombarderat sönder hela propositionen som jordbruksministern har lagt fram när det gäller dessa 100 000 hektar som kom till. Men nog tycker jag att det är litet märkligt att man först tar regeringens förslag, sedan våra positiva förslag, och sedan bygger man på dem med egna förslag som höjer nivåerna. På det sätter kommer budgetunderskottet att påverkas. Det är helt klart. Det är dessutom märkligt eftersom just Ingvar Erikssons parti går bärsärkargång i trygghetssystemen. Det gäller delpensionen, sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, osv. Då bör man vara försiktig också med att höja budgetunderskottet, åtminstone i onödan. Vi anser också att man skall föra en dialog med EG. Det var ju Socialdemokraterna som lämnade in EG-ansökan. Det är självklart att vi måste förhandla och föra en diskussion och rätta oss efter det. Men om vi går med i EG och antar alla EG:s regler, vilka argument har vi då kvar? Vi vill ha en bättre miljöpolitik än man har inom EG, och vi vill ha en bättre djurhållning, osv. Därför gäller det att vi håller fast vid vår politik, åtminstone under detta år. Sedan får vi se vad som händer. Det var ingen panik.

Fru talman! Både Åke Selberg och Margareta Winberg har talat om att regeringen får bakläxa. Det är klart att om man med bakläxa menar att vi i riksdagen ändrar regeringens förslag i propositionen, så innebär det naturigtvis att regeringen har fått bakläxa. Men jag anser inte att riksdagens roll är att bara föra regeringens förslag vidare. Vi får regeringens förslag, motioner och många synpunkter från människor, och vi får över huvud taget en hel del kunskaper på vägen. Om det händer saker som gör att de ingångsvärden som fanns när propositionen skrevs och lades fram inte längre gäller, är det inte så märkligt av vi här i riksdagen förändrar dessa förslag. Som Karl Erik Olsson sade här tidigare är detta ingenting nytt. Det är inte något märkligt just nu heller. Men de gånger som Socialdemokraterna är med och förändrar förslag, då tycker de att det är ganska bra. Men den här gången är inte Socialdemokraterna med. De intar en annan linje. Då kritiserar de oss för att vi ändrar regeringsförslag. Det tycker jag är en ganska konstig linje. Det måste vara en av våra demokratiska rättigheter att göra de förändringar som behöver göras. Åke Selberg och Margareta Winberg har en syn som jag tycker är litet märklig. De försöker nämligen framställa jordbruket som något slags miljöbov, vilket jag anser inte är fallet. Jordbruket är en näring som hanterar våra naturresurser i form av jord och mark och de förutsättningar som de ger, och det är beroende av att det fungerar i miljöhänseende. Jordbruket har bekymmer med de olika miljöstörande verksamheter som bedrivs runt omkring oss och med det nedfall som de leder till. Å andra sidan förbättras miljösituationen delvis genom jordbrukets verksamhet. Men naturligtvis finns det avarter också inom jordbruket och skogsbruket. I den socialdemokratiska reservationen går man nu till storms mot den socialdemokratiska jordbrukspolitik som fördes på 60 och 70-talen, vars signum var strukturrationaliseringar, kemikaliejordbruk osv. Denna politik framställs nu som mycket dålig, och man vill nu ha något annat. Det är kanske inte heller så tokigt. Detsamma gäller också beträffande skogspolitiken, där man vill ha en ny skogsvårdslag. Enligt dagens signaler var de som gick emot de råd och anvisningar som gavs under 60-talet de duktigaste och dem som vi skall se upp till. Förhållandena förändras! Vi har från Centerpartiets sida hela tiden riktat kritik mot den politik som fördes av socialdemokrater på 60 och 70-talen, vilken hade som enda mål strukturrationalisering och stora enheter. Vi anser från Centerpartiets sida att jordbruket är en mycket viktig näring, och det som görs nu sker inte för att vårt land skall ge efter för EG. De förändringar som vi genomför nu gör vi därför att vi vill ha ett bärkraftigt svenskt jordbruk, som kan segla in på EG-marknaden med seglen i topp. Även om vi inte kommer med i EG -- vilket inte är säkert -- är det viktigt att vi har en jordbruksnäring som är stark och som kan stå på egna ben utanför EG och konkurrera med den jordbruksproduktion som finns inom EG och på andra ställen. Att vi nu måste ändra på en del saker har alltså inte bara att göra med vår medlemsansökan till EG, utan också med att vi skall ha en stark och bärkraftig jordbruksnäring i Sverige oavsett om vi kommer med i EG eller inte. Ibland verkar det som om Margareta Winberg, Åke Selberg och Socialdemokraterna över huvud taget inte har sett hur verkligheten i omvärlden ser ut och försöker gå fram sin egen lilla väg, men det bär sig tyvärr inte. Jordbruket är viktigt för oss därför att det ger oss livsmedel till mycket hög kvalitet. Den svenska jordbruksproduktionen ger oss livsmedel som är bra, och det är viktigt att så kommer att kunna ske också i framtiden. Det är viktigt att den har ett stöd från samhället, från konsumenterna, från oss alla, så att den har möjlighet att klara detta. Vad vi kan göra i riksdag och i regering är att genom olika beslut skapa förutsättningar för jordbruket att klara den nödvändiga konkurrensen. Också detta är viktigt inför förhandlingarna med EG. Det framgår ganska klart av det tal som Dinkelspiel höll och av det arbete som görs inom ramen för EG-förhandlingarna att vi inte är beredda att ge avkall på våra krav på djurmiljö, livsmedelslagstiftning och annat som gör att våra livsmedel är så bra som de är. Det är viktigt att slå fast detta, och både Åke Selberg och Margareta Winberg vet att det är så. Jordbruket producerar inte bara livsmedel utan är och kan bli en ännu större kraft i miljöarbetet genom att producera biobränslen, bioenergi av olika slag och underlag för annan bioteknisk verksamhet. Det här ligger i sin linda, men det är något som måste komma för att vi skall kunna klara kraven på oss att ställa om samhället i övrigt mot en miljöriktig verksamhet, med minskade utsläpp av koldioxid och andra farliga ämnen. Jordbruket har ju också en avgörande betydelse för ett öppet och levande landskap, över huvud taget för en levande bygd. Ur regionalpolitisk och landskapsmässig synpunkt är jordbrukets verksamhet förutsättningen för att detta skall fungera och för att även kommande generationer skall kunna få del av dessa värden. Vi får då inte resonera så, att vi skall köra vidare med jordbruket utan förändringar, så får vi se hur det går. Vi måste garantera jordbrukets möjligheter att överleva framöver. Också för frågan om biologisk mångfald är jordbruket viktigt. Visst begränsas antalet blommor och andra arter i ett spannmålsfält, men jordbruket har ju inte bara spannmålsfält utan också beteshagar, betesmarker, åkerrenar, gipar som går in i skogsmarken osv., och där finns en stor biologisk mångfald, som försvinner om jordbruket inte skulle finnas. Också det är någonting att tänka på. Det har här talats en hel del om 1990 års beslut, och det var ett viktigt och ganska besvärligt steg. Vi hade i jordbruksutskottet ganska mycket arbete för att komma fram till det. Det syftade till en avreglering inom ett gränsskyddat område. Men beslutet var inte helt förbehållslöst. Det förutsatte att olika saker skulle fungera också utanför Sverige, att länder i vår omvärld skulle bete sig ungefär likadant. Om de inte skulle göra det, skulle det inte fungera, och det är vad som sker i dag. Eftersom EG-länder och andra länder har en subventionerad export av livsmedel hit, kan vi inte uppnå den produktionsbalans som vi trodde var möjlig och som vi ville skapa. Vi får från andra håll hit subventionerade livsmedel, som tvingar ned den svenska marknaden och gör den svenska produktionen olönsam. Systemet fungerar alltså inte bra, utan korrigeringar måste göras. En sådan är att genomföra någon typ av stöd för exporten också av svenska livsmedel. Det är viktigt också ur en annan synpunkt, nämligen att svensk livsmedelsindustri ges och även tar sig möjligheter att komma ut på den europeiska marknaden, där de svenska kvalitetslivsmedlen kan marknadsföras. Jag tror att de har en marknad där, men det måste också skapas förutsättningar för att de skall få det. I propositionen föreslogs förändringar innebärande ett lågt spannmålspris och ett arealstöd för att man skulle få en balans mellan spannmålsodling och animalieproduktion. Men på grund av de förändringar som skedde i valutan och med kostnadsstegringarna under hösten stämde inte de beräkningar och överenskommelser som man hade kommit fram till under regeringsförhandlingarna. Det är mot den bakgrunden som de förändrade förslag som vi i dag har på vårt bord skall ses. Vi från Centerpartiet och speciellt jag som har suttit i detta arbete i jordbruksutskottet har inte helt delat den uppfattning som utskottet så småningom kom fram till, att spannmålspriset borde höjas till 1:05 kr och att arealstödet skulle stå kvar. Jag tyckte för min del att det hade varit bättre med ett spannmålspris på 1:00 kr och med en höjning av arealstödet till 1 000 kr, för att på det sättet behålla den balans som man velat ha mellan animalieproduktion och spannmålsproduktion. Jag minns inte om det var Margareta Winberg eller Åke Selberg som sade att det egentligen borde ha avgivits en reservation i denna fråga, eftersom skillnaden mellan uppfattningarna är så stor. Det kan hända, men vi måste försöka få fram en majoritet i utskottet, och då får man välja vilken sida man vill tillhöra. De socialdemokratiska förslagen var klart sämre. De stämmer inte alls med de krav som jag och Centern ställer på en jordbrukspolitik, att den skall ha förutsättningar för ett bärkraftigt svenskt jordbruk som kan konkurrera med omvärlden och därmed ge allt det som jag nämnde om öppet landskap, biologisk mångfald och ett livskraftigt jordbruk med bönder som har en rimlig lönsamhet, vilket är en förutsättning för allt detta. Jag kan inom parentes säga att det också står i den socialdemokratiska reservationen att man vill ha ett öppet landskap. Men det kommer vi inte att få om Socialdemokraterna driver sin politik. Om jordbruken inte blir kvar kommer det inte att finnas ett öppet landskap. Fru talman! Här har också berörts prisregleringsavgiftens funktion i miljösammanhang, och man har sagt att den inte skall tas bort. Både Åke Selberg och Margareta Winberg vet att den aldrig var någon miljöavgift. Det var en regleringsavgift som jordbruket självt lade på sig för att kunna balansera och ha möjlighet att exportera överskott. Borttagandet av avgiften är alltså inte ett avsteg från någon miljöpolitik. Det är låga spannmålspris som gäller i detta sammanhang. Även om de blir något höjda är de fortfarande låga. Det är en faktor som gör att intensiteten inte ökar. Vi har i Sverige halverat användningen av bekämpningsmedel, och vi är på väg att halvera den en gång till. Det är en bedrift. Vi skall ge en eloge till svenskt jordbruk och svensk jordbrukspolitik för att det blivit på det sättet. Tar vi tag i detta kan vi säkert gå vidare. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de reservationer som avgetts.

Herr talman! Lennart Brunander säger att det är demokratiskt att ändra en propositions förslag i utskottet. Det är helt klart att det ingår i en demokratisk process. Det råder inget tvivel om det. Det fick även de socialdemokratiska regeringarna i viss mån ta till sig. Men det var långt ifrån det som nu har skett. De regeringsförslag som nu kommer till kammaren innebär en totalt förändrad proposition. Om man går in och ändrar förslag är det viktigt att man också tar konsekvenserna fullt ut. Man kan då inte avge särskilda yttranden som egentligen utgör en reservation, eller i varje fall mycket nära gränsar till en reservation, för att utåt kunna spela att man har en annan åsikt. Om man har gått ut i massmedia så starkt som Lennart Brunander har gjort, är det klart att det kan vara jobbigt att utan vidare krypa in i utskottsmajoriteten. Jag anser inte att vare sig jordbruk eller skogsbruk är någon miljöbov. När det gäller skogsbruket återkommer vi till den debatten när propositionen om skogsbruket skall behandlas. Vi har däremot en skyldighet att sända de rätta signalerna så att jordbruket skall få en riktig miljöprofil. Det var därför som vi socialdemokrater ville diskutera bl.a. arealstödet under detta år. Vi borde göra detta gemensamt, och gärna bli helt eniga om det, så att stödet får en utformning som gör att utvecklingen går mot en miljöriktig produktion. Lennart Brunander berörde 1967 års jordbrukspolitik. Jag kan tala om vad som hände 1976--1982. Vi fick då sopa ihop ett oerhört stort och kostsamt överskott och ta hand om det. Vi fick också ta hand om många jordbrukare som hade oerhört stora problem. Det är knappast meningsfullt att föra den debatten år 1993. Också jag har talat med jordbrukare och läst vad som står i pressen. Många är olyckliga över att man helt plötsligt gick över till arealstöd. Här hade man lyssnat till signalerna från 1990 och fullt ut arbetat efter dem, och sedan förändras förutsättningarna över en natt. Det är viktigt att vi för en ansvarsfull politik så att vi inte återigen hamnar i en överskottsproduktion som är dyrbar för jordbrukare, skattebetalare och konsumenter av alla kategorier. Ett är säkert: Vi skall inte drömma om att vi kan släppa till resurser på det sätt som vi kunde göra år 1990.
Herr talman! Åke Selberg säger att han inte tycker att jordbruket är någon miljöbov, och det är mycket bra. Jag tycker att vi skall föra debatten med utgångspunkt från att det är på det sättet och inte utifrån någonting annat. Åke Selberg säger att Socialdemokraterna har intresse av att diskutera och ta fram ett arealstöd som skall vara befrämjande för miljön. Kan Åke Selberg tala om för mig hur ett arealstöd på 500 kr per hektar är mer miljöbefrämjande än det arealstöd på 1 000 kr som vi ursprungligen hade föreslagit, eller det på 700 kr som utskottet så småningom kom fram till? Kan Åke Selberg tala om för mig varför ett arealstöd på 500 kr är bättre för miljön? Det talades här om skattebetalarna och konsumenterna. Det är alldeles självklart att livsmedel och alla de tjänster som jordbruket gör kostar pengar. Om vi väljer en väg där inte allt läggs på konsumenten, måste kostnaderna givetvis betalas på något annat sätt. Det görs via skattebetalarna, och det är vad som sker i detta sammanhang när ett arealbidrag införs. Det kan man naturligtvis diskutera. Men förutsättningen för att vi skall klara den omställning som pågår och få ett bärkraftigt jordbruk är att vi skapar en inkomst för den som arbetar inom jordbruket som är möjlig att leva på. Vi har då att välja mellan antingen ett högre pris för varan eller en kombination av varans pris och ett arealstöd. Eftersom vi nu har gått på den sistnämnda vägen -- och där är vi inte oense, såvitt jag kan förstå -- har vi samma inriktning. Det är bara fråga om olika nivåer. Vad är det som gör att den nivå som ni har valt är mer miljövänlig än någon annan nivå?
Herr talman! Vi socialdemokrater valde inte att gå arealstödsvägen. Vi valde att föreslå ett inkomststöd, vilket fanns år 1990. Vi borde alltså jobba vidare med 1990 års beslut under detta budgetår. Vi skulle under denna tid få en chans att resonera oss fram till på vilket sätt ett arealstöd kan utformas. Det finns olika uppfattningar när det gäller arealstödet. Vi borde utforma ett arealstöd som styr mot en mer ekologisk och miljöriktig odling, och enligt vår uppfattning borde vi tagit detta år på oss för att diskutera. I sin förra replik sade Lennart Brunander att bönderna bör ha en rimlig lönsamhet. Det är självklart. Självfallet måste bönderna och de som producerar livsmedel ha en rimlig lönsamhet. Eljest har vi inga livsmedel. Här har vi ett gemensamt ansvar att arbeta oss fram till en lösning. Jag tycker att jordbrukarna har ställt upp mycket bra på detta område. Man har ställt upp för miljön och för att halvera användningen av växtbekämpningsmedel och handelsgödsel. Man har halverat användningen. Det var den socialdemokratiska regeringen som lade fram dessa förslag, och den fick också jordbrukarna med sig. Men man började sedan skicka signaler åt andra håll. Det gör att det är helt klart att användningen av insatsmedlen kommer att öka. Jag är helt övertygad om att vi måste söka andra vägar inom miljöpolitiken än den väg som ni i dag har slagit in på.
Herr talman! Jag fick inget riktigt svar på frågan om varför det socialdemokratiska förslaget är mer miljövänligt. Jag fick delvis ett svar genom att Åke Selberg säger att man kallar ersättningen för inkomststöd i stället för arealbidrag eller arealersättning. Men namnet på det kan ju knappast ha någon avgörande betydelse i sammanhanget. Skall man se riktigt på detta, Åke Selberg, är naturligtvis en högre arealersättning att föredra ur miljösynpunkt framför en låg arealersättning. Alltså är det socialdemokratiska förslaget sämre i det avseendet, både gentemot det som jag pläderade för och gentemot det som så småningom blev utskottets beslut. Sedan säger Åke Selberg att det är klart att jordbruket skall ha en rimlig lönsamhet. Det är t.o.m. självklart att man skall ha det. Men det går inte att bara resonera med utgångspunkt från att det är både rimligt och självklart. Man måste också försöka att forma en politik så att det blir möjligt. Annars är allt sådant tal fullständigt meningslöst. Åke Selberg håller också med mig om att jordbrukarna och hela jordbruksnäringen har varit duktiga genom att klara av att halvera användningen av bekämpningsmedel. Man är nu på väg att halvera den ytterligare en gång. Sedan vill Åke Selberg och Socialdemokraterna straffa dem som varit så duktiga genom att lägga på en ökad miljöavgift på dessa bekämpningsmedel. Ni vill göra om den regleringsavgift som tidigare användes för att sälja överskotten på spannmål till en miljöavgift. Det är inte rimligt att hantera det på det sättet, Åke Selberg.
Herr talman! Lennart Brunander sade att det inte är så märkligt att man förändrar förslagen. Han sade att riksdagens roll inte bara är att föra regeringsförslagen vidare. Jag håller med om det som Åke Selberg har sagt. Det som är märkligt och som aldrig någonsin har inträffat tidigare när vi hade en socialdemokratisk regering är att regeringen och jordbruksministern på punkt efter punkt får stryk. Det gäller ju, Lennart Brunander, inte bara den här propositionen, som i och för sig är märklig när det gäller tvångsträda, antal grödor, inlösenpris och EG-anpassning. Det är fyra tillkännagivanden eller beslut som majoriteten föreslår som strider emot regeringens förslag. Till det kommer ju de förslag som vi just nu håller på att behandla. De har med fruktodlingen att göra. Där åker regeringen på stryk. Regeringen får stryk när det gäller fisket, grönmjölsproduktion och även när det gäller animaliesektorn. Där avvisar vi propositionen. Det är inte så enkelt att man bara kan säga att det inte är konstigt att man förändrar förslagen. Man kan med rätta fråga sig på vilket mandat Karl Erik Olsson sitter som jordbruksminister. Man kan också fråga sig vilken roll Centern spelar i allt detta. Nu diskuterar vi arealbidraget och inlösenpriset för spannmål. Förslaget från regeringen var 700 kronor per hektar och 90 öre i inlösenpris. Sedan går Centern och kds i utskottet och skriver ihop sig i ett särskilt yttrande där de vill ha 1 000 kronor per hektar i arealstöd och 1 krona i inlösenpris. Man skriver så här: ''Det är dock vår uppfattning att en bättre kombination mellan pris och arealersättning vore en höjning av arealersättningen från 700 till 1 000 kr per ha och att inlösenpriset på spannmål bestämdes till en krona per kg. Vårt förslag skulle ge spannmålsodlingen en något högre ersättningen än vad utskottets beslut innebär och framför allt ge lägre kostnader för animalieproduktionen.'' Centern som parti lyckas alltså sitta på tre stolar samtidigt. En i regeringen, ministerstolen kan vi kalla den, en i utskottsmajoriteten, vad den nu skall kallas, och en litet på sidan om, där man går vid sidan av utskottet fast man stöder utskottet. Vilken är centerstolen egentligen, Lennart Brunander?
Herr talman! Margareta Winberg säger att det är märkligt att man ändrar på regeringsförslag och att det inte hände på den socialdemokratiska regeringens tid, i varje fall inte i den omfattningen. Låt mig då återkalla situationen när vi fattade 1990 års beslut. Då var inte en enda siffra rätt. Då gjorde utskottet om hela det förslag till jordbrukspolitik som den socialdemokratiska regeringen lade fram. Det blev en fullständig förändring. Detta är inte något nytt. Det behöver vi kanske inte träta om. Det är egentligen inte så viktigt. Sedan behöver jag inte stå här och plädera för det särskilda yttrande som jag varit med om att skriva. Det läste ju Margareta Winberg upp här, så det kommer till protokollet ändå. Det är ju bra. Men den parlamenteriska situationen är ju sådan, och det känner Margareta Winberg också till, att om vi vill att något skall falla framåt måste vi diskutera oss fram till ett beslut. Det är vad utskottet har gjort. Men Margareta Winberg gillar ju inte att den linje som Socialdemokraterna drev förlorade på det här sättet. Jag tycker att det var en framgång, eftersom det var det sämsta förslaget.
Herr talman! Det är roligt att jag kan glädja Lennart Brunander genom att läsa upp detta, som jag tycker, mycket dåliga förslag. Jag tycker att det är näst intill otillständigt att sätta sig i en majoritet för ett förslag och sedan skriva sig fri genom ett särskilt yttrande för ett helt annat förslag. Jag tycker att moralen borde bjuda att ni avstår att rösta i omröstningen så småningom. Jag skulle gärna vilja veta svaret på frågan om var Centern står. Vilket av dessa tre förslag är Centerns grundförslag? Det har jag inte fått svar på. Lennart Brunander säger att vi inte kan lägga över mer kostnader på jordbruket, vi kan inte införa en miljöavgift. Det betyder att ni återigen är oense. Den centerpartistiske jordbruksministern har ju skrivit flera gånger i propositioner att ett sådant förslag bereds för närvarande inom regeringskansliet. Är det bara tomt prat? Vi hörde ju att Ingvar Eriksson sade samma sak. Inga nya krav får ställas. Hur blir det då med den kadmiumavgift som är aviserad och som måste komma innan EES-avtalet träder i kraft? Efter det EES-avtalet har trätt i kraft är det inte tillåtet med den typen av avgift. Det låter som om det är mycket friktionsfritt att föra vår egen livsmedelspolitik, men jag vill påminna om ett beslut som vi fattade här på morgonen som handlade om miljöfarlighetsmärkning. Där röstade en majoritet här i kammaren ned det socialdemokratiska förslaget om att vi nu skulle införa en svensk miljöfarlighetsmärkning inför ett eventuellt EG Det är att göra det litet för enkelt för sig att säga att det går bra och att vi kan ha våra egna regler. Jag tror inte att det är så enkelt. Man kunde åtminstone ha den ambitionen. Det har vi socialdemokrater. Det visade vi när vi röstade i morse. Men ni röstade emot. Inte ens den ambitionen finns.
Herr talman! Margareta Winberg frågade gång på gång var Centern står. Det har hon väl klart kunnat se i vårt agerande i olika sammanhang. Det har hon visst kunnat se. Sedan är ju verkligheten den att vi måste komma fram till ett beslut som för frågorna framåt. Då är inte vi starka nog att ensamma kunna diktera de besluten. Det är inte ens Socialdemokraterna. Även om ni är ganska stora måste ni också få hjälp för att kunna genomföra beslut. Det är en demokratisk process, och den är inte så tokig egentligen. Men det är klart att den är besvärlig ibland. När det gäller detta att vi inte skall belasta jordbruket med fler avgifter, kommenterade jag regleringsavgiften på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Den vill ni göra om till en miljöavgift. Den regleringsavgiften har jordbruksministern tagit bort. Jag tycker att det är rätt att han har tagit bort den. Den infördes som ett sätt för jordbruket att självt ta en del av ansvaret för spannmålsöverskottet. Det ansvaret tog staten över i och med 1990 års beslut. När den inte behövs längre och när vi har tagit bort regleringsekonomin skall inte heller detta gälla längre. När vi nu håller på att anpassa kostnadsnivåer för att kunna konkurrera bättre är detta en av de åtgärder som behöver vidtas. Jag är för att vi skall ha en kadmiumavgift. Det är riktigt att en sådan förbereds. Problemet är bara att en kadmiumavgift får ganska liten betydelse i dag. Den möjlighet som vi hade i Sverige att producera fosfatgödsel med låg kadmiumhalt är borta, sedan Supra lagt ner sin fabrik i Landskrona. En kadmiumavgift får ganska liten betydelse, när det vi köper ändå har hög kadmiumhalt. Men avgiften kan kanske stimulera till att man köper på rätt ställe. Omröstningen i dag skulle man kunna ägna väldigt mycket resonemang åt. Margareta Winberg är väl medveten om att Centerpartiet drev dessa frågor mycket länge medan vi hade en socialdemokratisk regering. För att uttrycka det enkelt och inte allt för drastiskt, var förhållandet det att den majoritet som då fanns väldigt många gånger nästan förlöjligade oss för att vi över huvud taget drev kraven. Vi fick alltså en majoritet mot oss nästan varje gång. Jag tror också att det är bra att vi får en märkning av livsmedel. Det är sådant som man jobbar med, och det kommer säkert det också.

Herr talman! Lennart Brunander sade i sitt huvudanförande att det är angeläget att Sverige behåller strängare regler för djurhållning och djurhälsa samt miljöregler. Jag sympatiserar med den tanken. Jag tror att det är en ädel och bra tanke. Men frågan är, Lennart Brunander, hur man skall hantera detta rent praktiskt. Om det kostar ungefär 10 procent mer i prisregleringsledet att tillgodose de här reglerna, betyder det att köttet förmodligen också kostar 10 procent mer för konsumenten. Om konsumenten står i butiken och har att välja mellan eller ''Made in England'', och det visar sig att det kostar 10 procent mera att köpa det svenska köttet, hur skall man då motivera svensken till att betala 10 Det finns naturligtvis en enkel lösning, och det är att hitta en form för justering av priset. Men frågan är, Lennart Brunander: Hur skall en sådan justering se ut? Jag kan inte se att det går att subventionera på något sätt utan att bryta mot de konkurrensregler som gäller. För övrigt skulle man i så fall behöva behålla ett slags gränsskydd.

Herr talman! Jag kan nog inte reda ut helt och hållet hur vi skall bete oss för att lösa det problemet, för precis som Christer Windén säger är detta naturligtvis ett bekymmer. Det är många åtgärder som måste vidtas. I det betänkande som nu behandlas har vi tagit upp frågan och utgått ifrån att man på något sätt kommer att utreda detta och lägga fram förslag om hur det skall skötas. Jordbruksverket har också gjort en utredning -- det är inte så ensidigt det här -- där professor Ekesbo vill göra gällande, och han har säkert ganska goda motiv för det, att det egentligen är lönsamt med de djurskyddsregler som vi har. Men samtidigt kostar de pengar, och på andra sidan gränsen kan man kanske nå samma förbättringar i produktionen genom att använda antibiotika eller något annat som innebär en billigare investering men som är betydligt sämre och som är förbjudet i Sverige. Det här är ett bekymmer. Det håller jag med Christer Windén om. Men det är några saker som vi måste göra. Vi måste ge information till allmänheten, och vi måste ha en märkning av livsmedlen. Vi måste också ha en möjlighet att ta prover på de livsmedel som kommer hit, så att de inte innehåller sådant som är förbjudet i Sverige, t.ex. antibiotika och hormoner. Vi måste kunna utföra en kontroll, vi måste sprida information och vi måste ha en märkning. Att ha någon typ av gränsskydd i en situation när vi har kommit in i EG är nog inte särskilt enkelt. Vad vi möjligtvis kan ha är något slags djurbidrag eller annat stöd för att skydda miljön och för att skydda hälsan.
Herr talman! Tack för det svaret, Lennart Brunander! Det finns en sak som jag skulle vilja ytterligare påpeka i sammanhanget, nämligen att när man köper svenskproducerade livsmedel är det ju inte fråga om att köpa livsmedel som har högre kvalitet på grund av att vi i Sverige har andra djurhållningsregler, utan man betalar ett högre pris för köttet därför att man tillfredsställer en hög etik när det gäller djurhållning. Det är alltså omtanke om djuren man betalar extra för, inte för högre kvalitet på köttet. Det är en väsentlig skillnad mot om man vill betala mer för att slippa rester av bekämpningsmedel och andra oönskade medel. Det är den ena reflexionen jag gör. Den andra är att inom EG finns fortfarande möjligheter att styra skatter och pålagor i väldigt stor utsträckning, därför att beskattningen är en nationell angelägenhet i EG. Vi kan göra precis vad vi vill på det området. Ett sätt att styra skulle således vara att tricksa med skatterna, för att så att säga komma i kontakt när det gäller de kostnader som uppstår på grund av djurhållningsreglerna. Å andra sidan finns det en risk för att om man gör en sådan förändring av kostnadsläget på grund av de här reglerna, har man satt litet grand av konkurrensens normala spelregler ur funktion. Kan jag köpa ett bättre kött till samma pris, så gör jag det. Det är också en svår nöt att knäcka. Jag vill gärna ha Lennart Brunanders kommentar till den sortens funderingar.
Herr talman! Det är inte så lätt att utreda hur man skall bete sig för att det hela skall bli bra. Det är alldeles klart att den högre etiken i djurhållningen inte går att mäta, men den ger en konkurrensfördel i den mån vi har möjlighet att tydliggöra för människor att svensk djurhållning är etiskt högtstående. Som ett exempel kan jag tala om att jag träffat en person som nyss varit i Tyskland och som berättade att man där i olika tidskrifter och magasin beskrev förhållandena inom svensk matproduktion. Det ger naturligtvis en fördel i en situation då vi har möjlighet att sälja på den marknaden. Så borde vi naturligtvis också göra på den svenska marknaden. Ett annat exempel är att elitidrottsmän, som det sades till mig häromdagen, när de är i Sverige köper på sig svensk kyckling, för de vet att den kan de äta utan att bli sjuka. Det är sådant som svensk livsmedelsproduktion kan använda till sin fördel. Det är väl egentligen enda möjligheten, tror jag, men den är inte liten och klart möjlig att få ett resultat av. Sedan skall väl också sägas att reglerna som vi har för djurmiljön är ett bekymmer för befintlig verksamhet så länge man inte har gjort förändringen, för det innebär kostnader att göra en förändring så att man får det bättre. Vid nybyggnationer och när man väl har gjort förändringen har man egentligen inga ökade kostnader annat än eventuella ränte och amorteringskostnader. Bekymret är när man skall genomföra förbättringar. När man bygger nytt är det inte lika bekymmersamt. Jag tror att de regler vi har är någonting som vi måste se till att kunna ha kvar. Men vi måste hjälpa till att tydliggöra för konsumenter och andra vad det handlar om.
Herr talman! Sveriges livsmedelsproduktion är en viktig resurs för vårt land. Den bör värnas inför den förestående anpassningen till Europapolitiken. Vegetabilieodlingen och köttproduktionen är i dag allvarligt hotade genom en bristande ekonomisk lönsamhet. Många företag i primärproduktionen har avvecklats under 1992 och 1993. Detta kommer att leda till en ökad import av livsmedel och till en ökad export av arbetstillfällen. Det kommer att ske i en situation då regeringen gör allt för att stimulera fram nya riktiga arbeten. Det kommer också att ekonomiskt utgöra en belastning på vår handelsbalans. Det är mot denna bakgrund mycket positivt att som motionär ha fått initiera de överläggningar som har kommit till stånd inom utskottet. Dessa överläggningar har skapat en majoritet för ett sunt avsteg från den stela prispolitik som lades fast i 1990 Resultatet av överläggningarna i utskottet blev att man beslutade föreslå en höjning av spannmålspriset från 90 till 105 öre per kilo. Detta visar klart regeringspartiernas vilja att inte helt utarma svensk livsmedelsproduktion före ett eventuellt EG-medlemskap. Den svenska åkermarken har specifika förutsättningar för att producera rena livsmedel som kan bli en intressant exportprodukt till en alltmer miljöansträngd marknad i Europa. Svenskt jordbruk har goda förutsättningar att både direkt och indirekt skapa riktiga arbetstillfällen under förutsättning att näringen får samma förutsättningar som sina konkurrenter i grannländerna. Vi i kds framför i ett särskilt yttrande som är fogat till betänkandet att vi skulle ha föredragit att arealstödet höjdes till 1 000 kronor per hektar och att priset på spannmål i stället blev 100 öre per kilo. Genom att kostnaderna för animalieproduktionen skulle ha sänkts och priserna bättre skulle ha anpassats till marknaden skulle jordbruket bättre ha anpassats till de villkor som gäller inom EG. Vidare föreslår utskottet regeringen att den skall göra en snabb översyn av tillämpningen av stöd för överskuldsatta jordbrukare. Detta är mycket angeläget. Det är viktigt att det blir ett stöd som inte ensidigt hjälper till att avveckla jordbruksföretag, och att det görs en utvärdering i syfte att hjälpa unga överskuldsatta jordbrukare att överleva och inrätta sina företag för framtiden. Herr talman! Det är min förhoppning att detta första avsteg från 1990 års livsmedelspolitiska beslut i riktning mot en anpassning till den europeiska jordbrukspolitiken skall följas av ytterligare steg i samma riktning. Jag hoppas i första hand på ett förslag till exportfinansiering i enlighet med EG:s modell. Om så sker kan man tala om att det våras för svenskt jordbruk även vad beträffar det politiska klimatet. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till hemställan i utskottets betänkande JoU13.

Herr talman! Holger Gustafsson tar upp frågan om stödet till de skuldsatta jordbrukarna. Detta stöd har stor betydelse för att vi skall komma till rätta med situationen. Det är dock ingenting nytt utan fanns med i 1990 års beslut. Det var då vi fattade beslutet om de tio miljoner kronorna. Det vi nu kommer att göra är att försöka få en vidare användning av stödet. Det gör vi genom att ha en skrivning som gör att man får möjlighet att nyttja det på ett bättre sätt. Kds står i alla lägen för etik, moral osv. Vi socialdemokrater tyckte att det särskilda yttrandet förebådade en helt annan inriktning än vad majoritetsförslaget innebär. Varför tog ni inte steget fullt ut och skrev en reservation? Det hade givit ett betydligt bättre intryck. Holger Gustafsson talar om kostnaderna för animalieproduktionen. Det var ministerns förslag att tillföra 1,7 miljarder kronor för att förbättra producenternas situation. Det förslaget har ni ju skjutit i sank! Det håller inte i nästa proposition vi behandlar. Nu har majoriteten fattat ett annat beslut som gör att allt förändras. Djurbidraget och stödet till animalieproduktionen håller inte längre. Nu är situationen helt förändrad.
Herr talman! Det jag framför allt vill framhäva när det gäller stödet för det skuldsatta jordbruket är att man har rätt attityd. Det räcker inte att hjälpa till att avveckla jordbruk. Det finns jordbrukare -- särskilt unga, kanske litet överinvesterade -- som behöver ha hjälp att komma över toppen. Deras företag är egentligen framtidsföretag. När det gäller kds inställning till det särskilda yttrandet kan jag bara understryka att vi håller en konsekvent linje. Kds har inte varit med om att fatta 1990 års beslut och sympatiserar i grunden inte med det. Vi försöker nu att ta de tillfällen vi har att använda vårt oberoende för att försöka rätta till avigsidorna med det, framför allt i de avseenden som 1990 års beslut är inaktuellt och passerat. Ett led i detta är att försöka förändra den stela prispolitiken. Det steget har regeringen och utskottet tagit nu, och vi uppskattar att det blir på det sättet. Vi för en konsekvent politik i det sammanhanget. Åke Selberg tycker att vi borde göra en reservation i stället för ett särskilt yttrande. Vi gör det särskilda yttrandet på precis samma grunder som Centern gör det. Vi måste naturligtvis i första hand skapa en bra majoritet. Vi vill också tala om vilken färdriktning vårt parti kommer att ha i fortsättningen.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att man i kds vill sitta på tre stolar samtidigt. Låt gå för det. Stödet för skuldsatta jordbrukare är inte enbart menat som ett avvecklingsstöd. När vi nu tar ställning till den fortsatta användningen av stödet vill jag noga poängtera att det inte är fråga om att man utökar användningen av det. Det vi ville göra var att ordna så att det fanns möjlighet att använda det på det sätt som var meningen med 1990 års beslut. De jordbrukare som råkade ut för speciella problem till följd av omställningsbeslutet och avregleringen skulle kunna få hjälp att fortsätta att driva sin produktion.
Herr talman! Jag har svårt att identifiera de tre stolar Åke Selberg talar om. Kds ingår i majoriteten, och vi kommer att göra det i omröstningen sedan också. Åke Selberg försöker naturligtvis bara hitta finurligheter i sammanhanget. Det kan aldrig vara fel att redogöra för vad man står för och även för de kompromisser man kan få göra i ett sammanhang. Det är ofta bättre att ta ett litet steg i rätt riktning än att ge upp och ställa sig utanför. Därför intar vi denna hållning.

Herr talman! Jag vill tydliggöra de tre stolarna. Kds sitter i en regering som har lagt fram ett förslag som innebär 700 kr per hektar och 90 öre i inlösen. Sedan har utskottsmajoriteten, där kds också är representerad, gjort upp om ett annat förslag som innebär 700 kr per hektar och 1:05 kr i inlösen. Därutöver har kds och Centerns representanter sagt att de vill se 1 000 kr per hektar och 1 kr i inlösen. Där är de tre stolarna! Holger Gustafsson talar nu på detta vis. Ni har släppt regeringsförslaget. Jag förstår att regeringen har körts över. Men det finns fortfarande två förslag kvar. Ni står för båda. Vi socialdemokrater tycker att det är ganska omoraliskt att inte kunna bestämma sig i en sådan viktig situation. Om ni faller ifrån i utskottsmajoriteten förändras hela jordbrukspolitiken. Därför tycker jag att ni borde avstå i den kommande omröstningen, eftersom ni inte kan bestämma er för vad ni tycker. Holger Gustafsson säger vidare att animalieproduktionen hotades tidigare men att nu är situationen bättre. Men förskjutningen i stödsystemet går från animalieproduktion till vegetabilieproduktion. Stöden på animaliesidan sänks och i stället höjs de kraftigt, genom utskottsmajoritetens försorg, för vegatabiliesidan. Vi socialdemokrater är därför oroliga för animaliesidan. Vidare pratar Holger Gustafsson om den stela prispolitiken i 1990 års beslut. Jag förstår inte alls det. Det var just det vi ville komma ifrån med hjälp av 1990 års belsut. Vi ville komma bort från de tidigare politiskt och administrativt satta priserna. Man kan uttrycka det som ''från plan till marknad''! Nu går vi tillbaka till en typ av planekonomi. Jag vill också understryka det Åke Selberg sade. Det tillkännagivande som utskottet enigt gör om stöd till högt skuldsatta jordbrukare är ingen kompensation för en hög ränta. Det är ett försök att hjälpa de jordbrukare som till följd av avregleringen och 1990 års beslut har hamnat i en svår situation. Det är viktigt att tala om det. Det är alltså ingen utvidgning av kriterierna. Vi vill att regeringen skall se över det hela och göra frågan känd. Om en jordbrukare uppfyller kriterierna skall denne ha möjlighet att söka detta stöd.
Herr talman! Jag kommer inte att förledas till att räkna stolar och formaliteter. Jag tycker att det är ganska oväsentligt i en sådan här viktig fråga. Vi i kds är ute efter den bästa möjliga vägen för svenskt jordbruk. Det är naturligtvis nästan ett axiom att Socialdemokraterna attackerar jordbrukare i primärproduktionen. Vi kan konstatera att det är så. Men att Socialdemokraterna också attackerar tusentals livsmedelsarbetare i en situation då arbetslösheten är mycket stor i vårt land är mera beklagligt. Skall de få ha sina arbeten kvar krävs det även en fungerande primärproduktion. Villkoren för primärproduktionen måste fungera. Dessutom påverkar detta konsumenten i hög grad. Svenska jordbrukare producerar livsmedel som våra konsumenter önskar ha i en miljö som är renare än på många andra ställen i vår omvärld. 1990 års beslut har passerat. Det utgör en rigid prispolitik så till vida att 90 öre, som beslutades för tre fyra år sedan, inte har någon aktualitet i dag. Vi måste vara öppna för det. Vi har faktiskt ansökt om att få förhandla om medlemskap i EG. Det förpliktigar. Även om Sverige inte blir medlem i EG, måste Sverige anpassa sig till Europapolitiken. Om vi någonsin skall kunna öppna svenskt jordbruk för omgivningen och inte behålla det slutna systemet med den tidigare planekonomin, måste vi förstå att konkurrensen är annorlunda. Vi i kds vill medverka till den realpolitiken för konsumenterna, för dem som är sysselsatta i livsmedelsföretagen och för bönderna.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Holger Gustafsson. Ni vill medverka till den bästa möjliga vägen. Är bästa möjliga vägen 700 kr per hektar och 1:05 i inlösen, eller är bästa möjliga vägen 1 000
Herr talman! Bästa vägen är 1 000 kr per hektar. Men vi har ännu inte nått fram till det än. Då tar vi ett litet steg i taget.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande har djurskydd och djurhälsovård fått en undanskymd roll. Det betyder inte att djurfrågorna är mindre angelägna i den kommande EG-anpassningen. Det här har även tidigare talare belyst i dag genom att tala om djurs hälsa. Herr talman! Just nu riskerar vi också att hormondebatten inom EG tystas ned. Lanbrukskommissiarien säger att satsningar skall ske för att bekämpa den s.k. hormonmaffian. Men han tvingas hemlighålla undersökningsfakta. När våra grisar inte får bete sig på ett normalt sätt tycker jag att det har gått för långt. Det har inte inträffat än här i Sverige. Men på kontinenten har det hänt. Får inte grisar bete sig normalt kan de drabbas av en djup och långvarig stress. För att behandla denna åkomma använder lantbrukarna olika antibiotika så att djuren skall överleva. Detta är allvarligt, eftersom det riskerar att bli ett folkhälsoproblem. Vi äter själva den mat som producerars från grisarna vid slakten, och vi riskerar att bli resistenta mot antibiotika. I Sverige har vi inte i någon känd omfattning hälsoproblem av det slaget. Vi har en näringsgren som kan utvecklas i framtiden. Vi har friska djur. Det är min förhoppning att svenskt jordbruk skall fortsätta att satsa på forskning och utveckling för att behålla en tätposition inom Europa när det gäller djurskydd och djurhälsa. Svenska bönder har ett unikt läge att hävda sig med förädlade livsmedelsprodukter på en EG-marknad. Notera att förädlade produkter är vår möjlighet. Export av bulkvara utsätts däremot för en osäker och stor konkurrens. Vår kvalitet kommer att vara ett säljargument till de europeiska konsumenterna. Ett utbrett hormonmissbruk inom många EG-länder ger oss då möjlighet att hävda våra fördelar. Jag vill i det sammanhanget nämna att vid en husrannsakan hos en foderleverantör i Belgien hittade polisen en bok med ett 50-tal adresser till kreaturshandlare och foderleverantörer i både Belgien och Holland. Detta är bevis för hur omfattande hormonmissbruket är utan att konsumenterna är medvetna om det. Attentat mot inblandade kontrollveterinärer och parlamentariker har förekommit. Det hävdas att en grupp förmögna kreatursägare och handlare förser bönder som är i ekonomisk knipa med djurhormoner. Kvaliteten på den svenska maten baseras på att vi har förbud mot generella fodertillsatser som innehåller antibiotika. Den europeiska, liberala, användningen av antibiotika innebär betydande risker. Sjukdomsframkallande bakterier kan bli resistenta mot läkemedel och kan inte behandlas på traditionellt sätt. Vi riskerar att få en ökad dödlighet i vissa sjukdomar. Sverige är den 0--6 %. Tala om kvalitet på mat! Ur djurskyddssynpunkt är den svenska restriktiva användningen mycket positiv, men den måste marknadsföras bättre genom en särskild hälsosäkerhetsmärkning. Jag vill också påpeka att enligt en artikel i det tyska nyhetsmagasinet Der Spiegel har användningen av antibiotika skapat resistenta salmonellavarianter. I artikeln betonas att när tyskarna äter tårtor, schnitzelpanering, äggsallad, majonäs eller löskokta frukostägg riskerar de att få salmonella. Det finns där en stor möjlighet för svenska förädlade livsmedel av hög kvalitet att bryta sig in på marknaden. Över hela Tyskland stryks nu äggrätter från restaurangernas menyer. Hälsoministern hotar t.o.m. med böter för de storkök som serverar löskokta ägg. Herr talman! Vi bör nu ta till vara vår livsmedelsproduktions möjligheter och påbörja en stark satsning med förädlade livsmedel på den europeiska marknaden.

Herr talman! Debatten i dag föranleder mig att göra en reflexion innan jag börjar med mitt egentliga anförande. Allt prat om att man sitter på tre stolar, om finansiering, inlösenpris, animalie - och vegetabilieprodukter etc. är bortkastat om produkterna är förgiftade. Ty en smittosam älgdöd kan även drabba tamboskap och människor. Älgarna dör i södra delen av landet. Mer än 800 älgar har sedan 1985 setts döda eller sjuka i en tidigare okänd sjukdom. Antalet rapporterade fall ökar. Hur många procent som de återfunna älgarna representerar vet man inte. Båda könen drabbas. Allvarligast är att kor i sin produktivaste ålder synes vara särskilt utsatta. Detta innebär en svåracceptabel åderlåtning av älgstammen. Sjukdomen uppträder i två skeden -- en akut, med älgen i gott hull, och en kronisk, där älgen magrar kraftigt. I vissa av de områden där älgdöden slagit till särskilt hårt uppträder samtidigt ett problem med kraftig älgbetning av gran. Gran tillhör inte älgens normala diet. Inom dessa delar av landet är markerna dessutom mycket kraftigt försurade. Forskningen har tagit ett brett grepp för att bl.a. belysa älgpopulationens situation, sjukdomsorsaken och dess eventuella koppling till miljöpåverkan. I dag vet man: Älgstammen är konditions och reproduktionsmässigt god. Endast vissa djur och ålderskategorier drabbas. Både sjuka älgar och älgar som fällts vid normal jakt inom de aktuella områdena har för låga halter av för kroppen nödvändiga mineraler. Ett tidigare okänt retrovirus orsakar eventuellt sjukdomen i samverkan med för djuren otjänliga miljöfaktorer. Retrovirus är immunförsvarsnedsättande och hiv och cancerframkallande. Målet för forskningen är att fastställa smittoämnet och via populationsdynamiska, fysiologiska, epidemiologiska och kemiska kunskaper utarbeta en strategi för att hämma och begränsa sjukdomen. Älgen är ett karaktärsdjur för den svenska skogen och en av världens förnämsta viltarter. En avskjutning av ca 100 000 djur årligen görs, vilket uthålligt torde vara fullt möjligt och lämpligt från nuvarande utgångspunkter. Det ger en årlig köttavkastning på ungefär 13 000 ton. Som allt levande är älgen också en viktig indikator på tillståndet i våra marker. Skulle det nu vara så, vilket mycket pekar på, att de kraftiga miljöförädringarna påverkat älgarna så att de har blivit känsliga för sjukdomsalstrare, vilka tidigare tagits om hand av djurets immunförsvar, är läget allvarligt! Läget är allvarligt -- inte enbart för vår älgstam och andra frilevande viltpopulationer -- utan också för vår boskap och i sista hand för oss själva. Forskningen kring älgdöden har hittills i huvudsak finansierats av landets jägare. Via Statens naturvårdsverk har forskningsprojekt inom ämnesområdet tilldelats medel ur Jaktvårdsfonden och Viltskaderegleringsfonden. Omfattande insamlingsverksamhet riktad till landets jägare har bedrivits. Svenska jägareförbundet har anslagit medel til verksamheten m.m. Vidare har Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska Anstalt bidragit med stora belopp -- i första hand genom att resurser, såväl personella som tekniska, tagits i anspråk för arbetet. Ett snabbt klarläggande av sjukdomens orsaker och vilka motåtgärder som kan vidtag är en riksangelägenhet. Herr talman! Efter det att vi har lämnat en motion i detta ärende har man börjat få vissa förklaringar till en tidigare oförklarig kattdöd. Katter kan få aids, eller en sjukdom som åtminstone liknar aids och som orsakas av ett virus som tillhör samma familj som aids-viruset. Viruset som katter kan få förkortas FIV och tillhör samma familj retrovirus som nyss omnämnts i samband med älgdöden. Detta virus har varit känt sedan 1950-talet, men först nu har det kunnat isoleras. Denna s.k. katt-aids sprider sig nu över världen. Enligt vissa virologer kan en del av ''ökningen'' bero på att viruset nu kan diagnosticeras. Men om det är fel -- vad är då orsaken? Statens veterinärmedicinska anstalt har under föregående år samordnat forskningsinsatserna och kopplat in de resurser som står till buds. Ekonomin är emellertid ansträngd, och erforderliga insatser får härigenom inte full verkan. Med tanke på ärendets art samt den utveckling den kan få för tamboskap och människor, skulle ett riktat anslag på 5 miljoner kronor bidra till en starkare koncentrerad insats och en för riket behövlig tidsvinst. Det är nu något måste göras! Låt inte våra barn, barnbarn och kommande generationer döma ut oss såsom varande oansvariga och dumma, eftersom vi inte har lyssnat på de klara och tydliga varningssignaler -- rent av larmsirener -- som ljudit och som djur och natur gemensamt givit oss om miljöns tillstånd. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till

Herr talman! Utskottet ser mycket allvarligt på älgsjukan. På den punkten har vi samma uppfattning som Arne Jansson. Men enligt vad utskottet erfarit bedrivs i SVA:s regi ett koordinerat program för forskning om den älgdöd som drabbat älgstammen i sydvästra Sverige. I programmet deltar SVA:s virologiska laboratorium och epizootologiska enhet. Det bedrivs också ett fristående fältprojekt inriktat på bl.a. patologi, provinsamling, planering osv. Detta projekt finansieras med medel från Viltskaderegleringsfonden, efter prioritering av forskningsrådsnämnden vid Statens naturvårdsverk. Bidrag kommer också från exempelvis Statens jordbruksverk, Svenska jägarförbundet, Älghundsklubben och vissa viltskadefonder. Utskottet har stor förståelse för kraven i motionerna om ytterligare resurser till forskningen om den s.k. älgdöden. Men utskottet pekar också på möjligheten att i ökad omfattning använda medel från jaktvårdsfonden. Situationens allvar motiverar väl en sådan ordning. Det ligger också i linje med fondens syfte. Vi anser det också viktigt att satsade resurser samordnas på bästa sätt för att man skall nå resultat. Utskottet förutsätter att SVA -- som ju är ett expert och serviceorgan med uppgift att bl.a. utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt -- och Statens naturvårdsverk vidtar de åtgärder som är nödvändiga. Vi tar alltså de smittsamma sjukdomarna på mycket stort allvar. Det gör också de myndigheter och organ som jag nämnt. Självfallet kommer regeringen och utskottet att följa den fortsatta utvecklingen med stor uppmärksamhet och återkomma i ärendet när behov föreligger. Det kan också -- om allvaret ökar -- innebära mer medel.
Herr talman! Jag tackar Ingvar Eriksson för inlägget. När man läser betänkandet finner man lustigt nog uttryck som att utskottet har stor förståelse för det hela, att man accepterar naturen som indikator, att det är ett stort allmänintresse, att man måste klargöra sjukdomsspridningen; allt tillfredsställer det jag framfört i motionen. Men det mynnar ut i det slentrianmässiga: Därmed avslås motionen. Ingvar Eriksson påpekar nu också att man skall följa detta noga och återkomma när behov föreligger. Det är något som jag inte kan acceptera. Jag anser att behov föreligger nu. Det är nu det skall göras. Vi skall inte sitta och vänta tills allt har exploderat, tills hela förgiftningssystemet har accelererat, tills älgstammen är utslagen. Våra barnbarn kommer kanske och säger: Vad är det på tavlan där borta? Vad är det som hänger på väggen? --Det är ett älghorn, min sonson. Då har det gått för långt. Då har ett behov förelegat sedan länge.
Herr talman! När jag säger att behov föreligger, menar jag att vi inte väntar. Det görs ju faktiskt mycket i dag. Det är givet att resultaten av de insatserna också måste analyseras och studierna fördjupas. Som jag sade tar vi detta på stort allvar. Jag menar att om ytterligare medel behövs -- medel finns ju att tillgå i dag -- visar det sig ganska snart. Både regeringen och utskottet är då beredda att återkomma.
Herr talman! Ingvar Eriksson säger att resultatet skall analyseras. Såvitt jag förstår har moderaterna lämnat in en motion i det här ärendet om att det saknas pengar för att resultaten skall kunna analyseras tillräckligt snabbt. Även där föreligger tydligen ett visst intresse att få fram resultaten så snart som möjligt. Även den motionen avslogs. Det är någonting som inte stämmer. Jag kan ha fel, men jag har en känsla av att det förhöll sig på det sättet.
Herr talman! Utskottets bedömning är den jag företräder är. Det får inte råda något som helst missförstånd när det gäller ambitionen att göra vad som är möjligt i det här ärendet. Det är faktiskt så att vi kommer att göra vad som behövs. I alla sammanhang har vi tagit frågor om smittsamma husdjurssjukdomar och andra djursjukdomar på mycket stort allvar. Det gör vi också i det här fallet.
Herr talman! Jag gläder mig åt det yttrandet. Jag förstår ändå inte hur man behandlar ett sådant här ärende, när en utskottsskrivning säger samma sak som jag har framfört i motionen, men mynnar ut i att motionen avstyrks. Ingvar Eriksson framförde att man skall följa utvecklingen och återkomma när behov föreligger. Det är tydligt att utskottet anser att det i dag inte föreligger något akut behov av att få fram vad det är för sjukdom, kunna isolera den och se till att man prioriterar detta som kan drabba tamboskap och till sist människor. Jag tycker att det är dåligt. Jag är inte nöjd med utskottets beslut.

Herr talman! Som vi socialdemokrater har anfört i vår skattemotion är stora skattesänkningar på kapital grundpelarna i regeringens skattepolitik. Jag tycker att den nuvarande skattepolitiken går stick i stäv mot skattereformen. Den borgerliga majoriteten har höjt skatten för vanliga inkomsttagare och kraftigt sänkt den för de välbeställda. Denna politik skulle enligt regeringen leda till högre tillväxt och ökade investeringar samt skapa nya arbetstillfällen. Vi kan nu alla konstatera att det inte blev så. Arbetslösheten är rekordstor. Ekonomin är körd i botten. Det är bara att konstatera att regeringens politik har misslyckats. Genom olika avsteg från viktiga principer i skattereformen, t.ex. likformiga skatter på olika inkomstslag, har i stället skattepolitiken bidragit till att försämra ekonomin. Detta leder till sämre tillväxt, ökade klyftor och naturligtvis fortsatta försämringar av statsfinanserna. Det är därför, herr talman, som vi avvisar sänkningar av bl.a. kapitalbeskattningen. Vi socialdemokrater föreslår ett antal skattehöjningar för höginkomsttagarna 1994. Det gör vi naturligtvis för att dra in pengar till staten och förbättra budgetsaldot, men vi gör det också av rent fördelningspolitiska skäl. Vi menar att det inte är möjligt att genomföra stora besparingar som drabbar låginkomsttagarna utan att samtidigt lägga en förhållandevis stor del av krisens bördor på höginkomsttagarna. Våra förslag till skattehöjningar begränsar sig därför uteslutande till de högavlönade och kapitalägarna. Vi föreslår att statsskatten, dvs. den del av skatten som ligger över brytpunkten, skall höjas med i storleksordningen 4 miljarder kronor. Exakt hur det skulle ske och om det skulle vara en permanent eller tillfällig skattehöjning trodde vi socialdemokrater att man skulle kunna diskutera i skatteutskottet. Men ack vad vid bedrog oss! Jag har fått många bevis för att det finns en stor förståelse för en sådan här solidaritetsskatt i De av kammarens ledamöter som gick utanför riksdagshuset i går och som mötte byggnadsarbetarna från Falun kunde höra dem skrika: Tag minst 10 %! Vi socialdemokrater trodde när vi skrev vår motion i januari att det fanns förutsättningar för och en stor parlamentarisk uppslutning bakom tanken på en solidarisk skatt. Ledande centerpartister talade nämligen vitt och brett om en sådan skatt. De utlovade också sitt stöd här i riksdagen. Även kds ledning var positiv till tanken, och det finns en folkpartimotion med krav om en värnskatt. I den allmänpolitiska debatten kunde vi i kammaren höra engagerade tal, bl.a. från en folkpartist, om en solidaritetsskatt. Bengt Westerberg uttalar sig nästan dagligen för skattehöjningar för dem som har lyckan att ha ett arbete. Jag tycker, herr talman, att förvirringen när det gäller skattedebatten är total. 11.39, läste jag att Lindbeckkommissionen konstaterar följdriktigt att skattehöjningar inte kan lösa Sveriges ekonomiska problem. Kommissionen säger tvärtom. Det är viktigt att inte höja skatterna ytterligare utan i stället ha ett program för successivt lägre skatter. I kommissionens rapport står vidare att läsa att i den mån det går att lära av tidigare misstag är situationen ljus för Sverige. Då måste alla förslag om skattehöjningar för att sanera statens finanser avvisas. Så sade skatteminister Bo Lundgren vid Men hör och häpna! I ett TT-meddelande som var skrivet kl. 13.10 säger finansministern att det på sikt kan bli aktuellt med en del skattehöjningar. Exempelvis sänkningar av grundavdraget och en höjd fastighetsskatt pekas ut av finansministern. Finansminister Wibble kan också tänka sig en viss höjning av arbetsgivaravgiften för att finansera underskottet i arbetslöshetsförsäkringen. Men det här måste kombineras med högre egenavgifter och lägre försäkringsersättning. Regeringens strategi är nu att lägga fram sina förslag i kompletteringspropositionen. Sedan får vi se hur det går. Min fråga till Harry Staaf, som skall tala för regeringen i den här debatten, är: Var står kds när det gäller den framtida skattedebatten? Det kan vara ganska avgörande för regeringen med tanke på om den i framtiden kommer att hålla ihop eller ej. Herr talman! Socialdemokraterna föreslår också att förmögenhetsskatten skall vara kvar. Det är direkt stötande att avskaffa förmögenhetsskatten, något som den borgerliga regeringen föreslår, i dessa tider när budgetunderskottet är högt och solidariteten sätts på prov. Vi socialdemokrater föreslår därför att skatten på stora förmögenheter inte bara behålls utan också reformeras, så att den blir effektivare och rättvisare. Socialdemokraterna tycker också att det är upprörande att de borgerliga, trots höstens krisuppgörelse, nu talar om att sänka skatten på kapitalinkomster. Det är statsfinansiellt lättsinne och fördelningspolitiskt djupt orättfärdigt. Genom skattereformen fick vi en neutral beskattning av arbete och kapital. Men trots krisuppgörelsen har den borgerliga majoriteten sänkt skattesatsen, först på aktievinster och sedan på kapitalinkomster. Beskattningen av pensionssparandet har sänkts från 15 % till 10 %. Vi tycker att skatten i förhållande till annat hushållssparande är för låg. På sikt bör nuvarande skatteskillnad mellan pensionssparande och övriga sparformer minskas. Så vill jag, herr talman, säga några ord om det borgerliga angreppet mot svensk fackföreningsrörelse. fr.o.m. 1992 har löntagarna inte rätt till skattereduktion för avgifter till facket. Denna förändring infördes för att ge likformighet med beskattningen av arbetsgivarnas fackliga kostnader. Vi kan nu konstatera att reglerna inte är likformiga, utan det är framför allt löntagarna och deras organisationer som drabbas av de nya reglerna. Regeringen bör snarast presentera förslag som innebär att alla behandlas lika. Det är endast det vi begär; lika behandling av arbetsgivare och löntagare. Likaså har den borgerliga majoriteten i riksdagen nyligen beslutat att den tidigare skattefriheten för stipendier till deltagande i fackliga kurser skall avskaffas från halvårsskiftet 1993. Det finns många skäl som talar för en likvärdig beskattning för olika typer av stipendier. Den i höstas beslutade skatteskärpningen omfattar enbart fackliga stipendier och måste anses som djupt orättvis.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

Herr talman! Jag skall ta upp en hel del reservationer som vi yrkar bifall till, men jag vill börja med att kommentera Anita Johanssons inlägg. Anita Johansson tog upp Socialdemokraternas förslag att återigen höja marginalskatterna. Det är mycket konstigt. Ledande ekonomer ute i världen säger att det är en nackdel, att det har en hämmande effekt för en nation att ha höga marginalskatter. Jag kan alltså inte förstå att Socialdemokraterna vill gå tvärtemot detta. Anita Johansson tog också upp förmögenhetsbeskattningen, som Ny demokrati vill avskaffa helt. Vi anser att hög förmögenhetsbeskattning gör att kapitalet och företagandet flyr Sverige och att staten förlorar på detta i det långa loppet, jämfört med om företagen är kvar här. Förmögenhetsbeskattningen ger i dag ca 3 miljarder, och vi är helt övertygade om att svenska staten skulle kunna få in mycket mera skatter om den togs bort och företagen och kapitalet stannade kvar i Sverige. Jag går nu in på reservationerna från Ny demokrati till detta betänkande. Jag vill börja med att ta upp hobbyhästen. Jag hävdar fortfarande att ett införande av hobbyhäst för trav och galoppsporten kommer att innebära att staten bibehåller skatteintäkterna. Gör man inte detta kommer näringen att urholkas, och staten kommer att förlora skatteintäkter. Jag vill ta upp en motion från kds som handlar om bär och svampplockning, där man vill öka det skattefria beloppet från 5 000 till 10 000 kr. Vi i Ny demokrati anser också att det ger positiva samhällsekonomiska effekter. Det ökar bl.a. exporten, och det ökar importen av dessa varor, och man har då arbetstillfällena kvar inom förädlingsindustrin här i Sverige. Sedan kommer jag in på ytterligare en reservation från Ny demokrati, och den handlar om avdrag för föräldrars kostnader för barn. Kds vill återinföra reglerna för existensminimum. Vi i Ny demokrati tycker att det är en förnuftig motion. Ny demokrati har väckt en motion om en omläggning av hela familjepolitiken när det gäller barnbidrag och vårdnadsbidrag, och vi stöder givetvis den. Vi vill också att regeringen skall återkomma med ett förslag om att undersöka möjligheterna att i deklarationen dra av kostnader för småbarnsföräldrar eller familjer. Det var konstigt att existensminimum togs bort. Nu får alla människor skatta fullt ut, och sedan får man söka socialbidrag. Det är en total rundgång av pengar, och i stället borde reglerna om existensminimum gälla. Jag går vidare med reservationerna. Vi har stött motioner från både Moderaterna och Socialdemokraterna och en meningsyttring från vänstern om lantarbetarnas bostadsförmåner. En lantarbetares bostad jämförs i dag med en bostad i tätorten och beskattas efter värdet på den. Vi från Ny demokrati tycker att det är horribelt att jämföra två sådana bostäder. Standarden på en lantarbetares bostad är betydligt mycket lägre än standarden på en tätortslägenhet. Vi vill därför ändra reglerna och minska den här bostadsförmånen. Sedan kommer jag in på lunchförmåner. Här finns många motioner i samma riktning som Nydemokraternas. Vi tror inte att detta ger några inkomstförstärkningar till staten på sikt. Människorna mår mycket sämre om de inte äter en rejäl lunch på dagen, trivseln minskar på arbetsplatserna och sjukfrånvaron kommer att öka på sikt. Givetvis sjunker produktionen. Arbetstillfällena inom restaurangbranschen kommer givetvis att minska på sikt. Jag har fått indikationer på att det är en katastrof inom denna näring. Jag kommer nu in på en socialdemokratisk motion om kontantförmåner. När arbetsgivare ger de anställda rabatter blir dessa inte beskattade, men om rabatten ges som en klumpsumma, halvårsvis eller helårsvis, blir den hux flux beskattad som inkomst. Vi tycker självfallet, som den socialdemokratiske motionären, att förmånerna borde vara likvärdiga. Vi har också en reservation om bilförmåner. Jag vill ta pickupen som exempel. Många småföretagare har köpt en pickup som ett arbetsredskap, men nu är det tyvärr så i Sverige att handelsbolag, aktiebolag och enskilda firmor beskattas olika. Den som har ett handelsbolag eller en enskild firma kommer lättare undan beskattning på pickupen än den som har ett aktiebolag. Det är självfallet så att småföretagarna undrar hur det är ställt i Sverige, när ett handelsbolag kan klara sig utan beskattning medan däremot ett aktiebolag får ange pickupen som bilförmån. Jag har jobbat inom småföretagarbranschen och anser att en pickup som man köper som ett rent arbetsredskap, som är utrustad från topp till tå, t.o.m. sätet jämte övriga saker, är ett arbetsredskap. Skall den här pickupen eller firmabilen beskattas därför att personen eventuellt kan använda bilen i privat tjänst, borde faktiskt också arbetskläder, skruvmejslar och borrmaskiner beskattas -- man kan som småföretagare eventuellt använda dessa privat. Jag skulle vilja se hur många företag som finns kvar i Sverige om alla arbetsredskap som man använder beskattas som förmån. Försäljningen av tjänstebilar har halverats under de senaste åren, och då skall man beakta att hälften av nybilsförsäljningen hos Volvo och Saab i Sverige utgörs av tjänstebilar. Detta beror till största delen på att 32--42 % av tjänstebilen beskattas samt att på toppen av detta läggs arbetsgivaravgifter. Det är givetvis en snedvridning gentemot andra bilproducerande länder, t.ex. Tyskland, där tjänstebilsförmånstagare beskattas enbart för resorna till och från arbetet. Vi i Ny demokrati tycker att man snabbt måste se över reglerna och beskattningen när det gäller tjänstebilar. Sedan kommer jag in på en reservation om beskattningen av barns sparande. Där finns motioner från kds, Centern och Moderaterna som vi i Ny demokrati stöder. Speciellt kds-motionen är mycket bra, där man förespråkar att en skattefri ränta införs på högst 1 000 kr för barn och ungdomar. Vi stöder den fullt ut. Nästa reservation handlar om gåvor till allmännyttiga ändamål. Där har vi en kds-motion, en moderatmotion, en nydemokratisk och en folkpartistisk motion. Som ni ser stöder Ny demokrati förslag även från andra partier, från vänster till höger. I andra länder finns möjlighet att göra avdrag för gåvor till allmännyttiga ändamål. Det finns i USA, Frankrike, Danmark och Canada. Jag tycker att man skall ge enskilda personer det incitament för att stödja allmännyttiga ändamål som det innebär att få göra avdrag på deklarationen. Det gynnar bl.a. forskningen -- jag tänker då t.ex. på forskningen om cancer, aids, hiv. Vi i Ny demokrati anser att det är bra om man kan stödja detta genom privatpersoner. Det förbättrar indirekt också villkoren för exempelvis handikappade och långtidssjuka. Allt sådant kan detta gynna. Vi stöder givetvis dessa kloka och sunda motioner. Herr talman! Ny demokrati har sammanlagt åtta reservationer, som vi givetvis helhjärtat stöder. Men för att inte voteringen skall dra ut på tiden nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna Tyvärr är inte Lars Bäckström här, men jag förmodar att Vänstern kommer att rösta med oss när det gäller lantarbetarnas bostadsförmåner.

Herr talman! Jag är inte alls förvånad över att Peter Kling och Ny demokrati inte ställer upp på vår solidaritetsskatt eller på skatt på förmögenheter. Jag har inte väntat mig någonting annat. Ni nydemokrater gick ju ut med att ni skulle spara 200 miljarder och sänka skatterna när ni kom in i riksdagen. Men när nästa valrörelse kommer skall jag med all kraft tala om att Ny demokrati inte är det parti som slåss för de svaga här i samhället -- vilket Peter Kling ibland gör gällande. Peter Kling deklarerade att Ny demokrati har reservationer på det ena och det andra området. Vi som har varit i riksdagen ett antal år brukar faktiskt -- och det gäller över partigränserna -- lugna oss med att ställa yrkanden i frågor där det pågår utredningar. Jag tycker att det skulle vara klädsamt om Peter Kling också kunde göra det. Det är nämligen så man arbetar bäst parlamentariskt. Det är annars väldigt enkelt att, som Peter Kling just nu gör, fria till olika särintressen.
Herr talman! Anita Johansson tog upp det faktum att vi gick ut med en skattesänkning på 196 miljarder på tio års tid. Ser man på hur regeringen har gått fram är den summan blygsam. Men före valet blev vi kallade för idioter; då sade många av er här: Det går inte att sänka skatten med 196 miljarder. Men jämfört med den fart som regeringen har haft innebär dessa 196 miljarder som sagt ett blygsamt belopp. Anita Johansson sade också att det är tradition att göra som man gör. Jag tycker att det är beklämmande att det är en tradition. Det argument som jag oftast får höra, både från vänster och från höger, när jag ställer vettiga förslag är: Så har vi aldrig arbetat här i riksdagen; så har vi aldrig gjort. Jag kan inte acceptera att man är så feg att man gömmer sig bakom ett så dåligt argument som att riksdagen aldrig har arbetat på det viset. Förra torsdagen -- jag vill påminna Anita Johansson om det -- röstade Vänsterpartiet och vi t.ex. för att omedelbart införa en lag om att förbjuda barnpornografi och pornografi med våld mot kvinnor. Där ställde riksdagen inte upp, utan där gömmer man sig bakom en utredning. Jag kan inte acceptera det. Jag skäms i de lägena inför svenska folket över att vi inte kan sätta ned foten och direkt sätta en sådan lag på pränt utan måste gömma oss bakom en utredning därför att riksdagen alltid har jobbat så. Gå ut och säg till svenska folket, Anita Johansson, att vi gömmer oss bakom utredningar och att vi inte någon gång skall kunna fatta ett beslut direkt här i riksdagens kammare! Jag tycker att det är beklämmande. Det är vid de tillfällena som jag personligen skäms över att vara riksdagsman.
Herr talman! Jag skäms inte för att vi avvaktar. På många av de områden där Ny demokrati nu har reserverat sig vet vi att utredningar strax är klara. Sedan kan det hända att man någon gång frångår principen att avvakta resultatet av en pågående utredning, men i de allra flesta fall vinner faktiskt svenska folket på att ärendena är väl beredda innan vi fattar beslut. Det är en tradition som vi har här i huset, och det skäms inte jag för att säga att jag medverkar till.
Herr talman! Jag slåss för detsamma som Anita Johansson när det gäller beskattningen av lunchförmånerna. Det är beklämmande att man av tradition skall utreda den frågan. Det har suttit en utredning som inte har tagit upp de här sakerna, och det har förhalat det här i ett eller två år nu, och kommer förmodligen att fördröja det ännu mer. Vilka är det som mår illa av detta? Det är inte i första hand företagen -- jo, företagen i restaurangbranschen, eftersom de inte får leverera tillräckligt mycket mat och därför får säga upp folk; där kommer arbetarna också i kläm. Men det gör framför allt de som jobbar på företag, industrier, och liknande och som inte längre får den här förmånen. De mår ju jäkligt illa. Anita Johansson sade att vi inte slåss för småfolket eller för dem som har det dåligt ställt. Det är klart att vi gör. Vi slåss ju hårdast av alla här i riksdagen för att få tillbaka lunchförmånerna igen.

Herr talman! Hans Andersson vill höja marginalskatterna för de rika, som han säger. Det skulle ge 6--8 miljarder. miljarder.

Jag är helt på det klara med att en sådan här skattehöjningseffekt på sikt är hämmande för samhället. Vilka blir då lidande? Jo, de som jobbar på golvet, t.ex. industriarbetare. Jobb försvinner ju. Dessutom försvinner kapital från landet. Så har det alltid varit, och så kommer det alltid att vara när kapital beskattas hårt. Däremot föreslår vi ordentliga nedskärningar. Vi vill skära ner biståndet med 5--6 miljarder för att förstärka statsfinanserna. Det bistånd som vi vill ha kvar vill vi effektivisera, så att alla medel kommer fram. Vi vill också spara beträffande flyktingpolitiken. En rationaliserad och bättre flyktingpolitik skulle, Hans Andersson, ge minst 5--6 miljarder. När det gäller organisationsbidrag -- politiskt mygel -- som politiska partier tillskansar sig vill vi spara 3--4 miljarder. Vidare har vi lagt fram förslag till en ny familjepolitik. Brutto skulle 24 miljarder sparas. Nettot blir inte så stort därför att föräldrapenningen är beskattad. Men säg att det blir en besparing i storleksordningen 10--12 Vi vill att alla, Hans Andersson, skall betala skatt i Sverige. Det finns 20 000--30 000 svenska företag som i dag är skrivna utomlands och som inte betalar skatt i Sverige. Jag tycker nog att Vänsterpartiet skall rösta för vår reservation när det aktuella betänkandet tas upp till behandling. Också det stora bostadsfusket kan nämnas här. Flera personer kan ju stå skrivna på en och samma adress. De besparingar som jag har talat om skulle ge 27-- 35 miljarder, och det är något att ta fasta på. Tyvärr drar politiker från olika partier åt alla håll. Man kan inte enas. Tyvärr krävs det så drastiska åtgärder som jag talat om för att vi skall få ordning på

Herr talman! Hans Andersson talar om djupt osolidariska besparingar. Det jag har framfört är besparingar i biståndet och en effektivisering av det. Likadant föreslår vi en effektivisering och en besparing på flyktingpolitikens område. Jag måste faktiskt tala om för Hans Andersson att även om inte 70--80 % av människorna i Sverige har röstat på oss, tycker faktiskt den största delen av svenska befolkningen likadant som Ny demokrati i det här fallet. Hans Andersson stämplar en stor del av den svenska befolkningen som osolidarisk. Det kanske ni kan tacka för på läktaren, att ni är osolidariska. Jag vet inte hur han tar det. Det är litet förvånansvärt att Hans Andersson från beträffande bostadsförmåner. I det avseendet tycker ni likadant som motionären. Jag hoppas verkligen att Hans Andersson ser över detta innan ni röstar, så att ni kan rösta på Ny demokratis reservation. Den handlar faktiskt om lantarbetares bostadsförmåner, som är orättvisa i dag.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 20 49 motioner som har väckts, och utskottet avstyrker samtliga motioner. Reservanterna har åstadkommit 14 reservationer och en meningsyttring. Anita Johansson och Peter Kling har redogjort väl för vad dessa reservationer innehåller. Peter Kling har tagit upp en hel del motionsyrkanden som han yrkar bifall till. Jag kanske återkommer litet till det under anförandet. De socialdemokratiska reservanterna tillstyrker motioner gällande skatteuttagets storlek och krav på höjda skatter över brytpunkten. I Vänsterns meningsyttring finns båda delarna, både höjd skatt över brytpunkten och höjd skatt under brytpunkten. På tre delområden vill Socialdemokraterna återgå till tidigare regler. Vi har behandlat dem tidigare här i kammaren. Det är kanske mer en uppföljning av tidigare ställningstaganden från Socialdemokraternas sida. Man vill återinföra socialavgifter för avsättning till vinstandelsstiftelser, skattereduktionen för fackföreningsavgifter samt skattefrihet för stipendier, som i många fall får betraktas som någon form av lön. Vi hade i debatten för ett år sedan en ganska omfattande diskussion om hobbyverksamheten. Vi hade mängder med motioner på det området. I höstas kom det en proposition som förbättrade de här villkoren. Man fick alltså räkna förluster fem år tillbaka i tiden, när man fick vinst på en hobbyverksamhet. De flesta som hade motioner på det här området har låtit sig nöja med det. Men Peter Kling och Sten Andersson återkommer när det gäller hobbyhästar och vill ha skattefrihet för två hobbyhästar. Jag tycker att man borde avvakta utfallet av den nya skattelagstiftningen innan man kräver detta. Motioner om bostadsförmåner, lunchförmåner och bilförmåner berör frågor som i vissa delar är föremål för utredning. Det finns skäl att avvakta utredningarna innan riksdagen tar ställning till det som aktualiseras i motionerna. Jag ber att också på det här området få återkomma litet längre fram i anförandet. Motioner som berör fribelopp för sparare och uppgiftsskyldighet för viss typ av sparande avstyrks både av principiella skäl och för att de problem som motionärerna berör tangeras av Nu skall jag gå tillbaka till de socialdemokratiska reservationerna, som är sex till antalet, och till Anita Johansson. Reservationerna berör principiella områden och medför praktiska konsekvenser. På skatten på sparandet, förmögenhetsskatten, arvsskatten, sociala avgifter på vinstandelar fokuseras olika synsätt. Hur skapar vi bäst nya jobb och långsiktigt goda villkor för småföretagsamhet?

Då måste det finnas möjligheter för en egen kapitalbildning i de här företagen. Det måste också finnas möjligheter till generationsskifte i företagen. Då kan man inte ha högre arvsskatt än vi har i dag. Kanske man t.o.m. borde reducera den arvsskatt som vi nu har något. Det är också bra för effektiviteten och produktiviteten om de anställda får möjlighet att bli delägare i företagen. Då är vinstandelar, som vi ser det, en bra möjlighet. Då finns det skäl att inte ta ut sociala avgifter på den typen av sparande. Det är alltså en åtgärd som även den på sikt bör leda till nya jobb. Det finns en rad motionskrav och pläderingar för höjda marginalskatter över 50 %, som jag redan tidigare har nämnt. Detta var en debatt som fördes väldigt intensivt innan kds kom till riksdagen.

Jag vore tacksam om Anita Johansson redogör för de rationella argument som ledde fram till det beslutet. Jag tror att det vore värdefullt för den framtida debatten. I många motioner talas det om värnskatt och solidaritetsskatt. Jag har mött begreppet i minst tre olika versioner under den senaste veckan. Socialdemokraterna har använt uttrycket i sin motion om en skatteskärpning på 4 miljarder. Sedan finns det andra versioner. I den offentliga debatten anser man att dessa pengar skall räcka till väldigt mycket. De skall användas till att minska budgetunderskottet. De skall användas till efterfrågestimulanser. De skall användas till att återföra 7,2 miljarder till kommunerna, och de skall användas till att fylla på hål i arbetslöshetskassorna. Lägger man samman alltihop blir det rätt så mycket pengar. Om vi skulle dra in allt som finns kvar efter skatt på inkomster över 200 000 kr, kan vi ta in ungefär 40 miljarder. Önskemålen om och förväntningarna på vad en värnskatt skall kunna klara av motsvarar i storleksordningen en tredjedel av detta. Jag tror att det också där vore värdefullt om Anita Johansson preciserade var dessa skatter skall tas ut och vad de skall användas till. För utskottets del framhåller vi att den marginalskattereform som genomfördes 1990/91 var nödvändig och att bred enighet har rått om att marginalskatterna bör begränsas till högst 50 %. I olika utfrågningar med representanter för Lindbeckkommissionen framgår att det vore olyckligt med tanke på omvärldens tilltro till Sverige om man gjorde ett avsteg från skattereformens principer på denna punkt. Även i den socialdemokratiska reservationen av Ingvar Carlsson framgår att ekonomins effektivitet blir lidande om man gör avsteg från skattereformen. Skattehöjningar löser nog inte Sveriges problem. Det har många sagt. Av Vänsterpartiets motion, som väl Hans Andersson närmast skall svara för, får man först ett intryck av att det är en mycket ansvarsfull motion. Där försöker man med en finansiering av underskott. Man talar om att ''vissa skattehöjningar'' är nödvändiga. Beträffande den tabell som där finns och som slutar med 18,55 miljarder i skattehöjningar skall man observera att den avser ett halvår. Om man undantar momssänkningen är det fråga om en helårseffekt i skattehöjningar på 44 miljarder kronor. Med min syn är det inte fråga om ''vissa skattehöjningar'', utan det är mycket våldsamma skattehöjningar. Anita Johansson ställde frågan, och det gjorde Hans Andersson också: Var står kds när det gäller värnskatten, alltså en skatteskärpning innebärande över 50 % marginalskatt? För min del är svaret enkelt så till vida att vår partistyrelse har avvisat en sådan skattehöjning. Herr talman! Innan jag fäster uppmärksamheten på några delfrågor i utskottets betänkande, vill jag passa på att yrka bifall till skatteutskottets hemställan och avslag på reservationerna. De reservationer som det har yrkats bifall till är 1, 2, 5, 7, 9, 10 och 14. Jag yrkar alltså avslag på dessa. Sedan vill jag ta tiden i akt och lyfta fram några frågor ur betänkandet. Beträffande barntillsyn och barntillsynskostnader finns motioner av Ingrid Näslund och Håkan Holmberg. Håkan Holmbergs motion innehåller krav på en översyn av bestämmelserna för föräldrakooperativ i syfte att åstadkomma största möjliga förenklingar i deras arbete. Utskottets uppfattning är att det är motiverat att Riksskatteverket och regeringen ägnar fortsatt uppmärksamhet åt dessa skattefrågor och vidtar åtgärder för att åstadkomma de förenklingar som kan anses behövliga. Beträffande bostadsförmånerna, som Peter Kling berörde, anser man att den uppbördsutredning som påbörjats är oförhindrad att ta upp de eventuella problem som föreligger inom detta område, liksom utredningen om tjänsteinkomstbeskattningen. Beträffande lunchförmåner pågår en undersökning. Utskottet utgår från att ställningstagandet i fråga om utredningsresultatet kommer att redovisas skyndsamt, alltså redovisas skyndsamt. När det gäller bilförmåner och bilavdrag redogör utskottet litet för vad 1991 års skatteomläggning innebar. Bilförmånerna är starkt schabloniserade. De utgår i princip från en privat körsträcka på 1 500 mil om året. Möjligheterna till jämkning är begränsade. Utskottet vill inte bestrida att de förmånsvärden som skall tas upp enligt dessa schabloner i många sådana fall som avses i motionerna kan framstå som alltför höga och att reglerna kan upplevas som orättvisa. Vi vet att det pågår en översyn av detta inom Finansdepartementet i syfte att pröva möjligheterna att uppnå en förbättring av sambandet körsträckor--förmånsvärden.

Herr talman! Harry Staaf var inte i riksdagen då vi träffade den stora skatteöverenskommelsen med Folkpartiet. Det var vi som drev på att vi behövde en ny skattereform. Jag tillstår att den gamla skattereformen var ett lapptäcke. Det skulle löna sig att arbete och det skulle vara mindre lönsamt att dra av en massa när det gäller skatter. Det var vi och Folkpartiet överens om. Tyvärr har Harry Staaf nu varit med och förändrat mycket i den ganska fina reformen. Solidaritetsskatt eller värnskatt -- vi kan kalla det vad vi vill -- men jag trodde att Harry Staaf hade begripit att det fattas 200 miljarder i budgeten. Harry Staaf ställde frågan: Vad skall pengarna användas till? Jag skulle inte ha några som helst bekymmer att pytsa ut dessa 4--5 miljarder. Vad det handlar om nu är att de rika, vi som har lyckan att ha ett arbete och de som har en god inkomst skall vara solidariska och bidra när regeringen nu skall försämra för låginkomsttagare, försämra i a-kassorna och mycket annat. Jag skulle kunna skriva en lista till Harry Staaf på vad vi skulle kunna använda de 5 miljarder till som vårt förslag om solidaritetsskatt innebär. Vårt förslag när det gäller förmögenhetsskatten är att alla tillgångar skall beskattas efter samma principer. Så har vi sagt på område efter område. Det var vi överens om när vi träffade skatteuppgörelsen. Jag måste säga att jag är ganska besviken på kds. Jag tänkte efter den hemska valnatten 1991: Nu kommer kds, som väl ändå står för solidariteten, in i riksdagen. Det var en tröst på valnatten. Men jag har blivit ganska klar över, inte minst efter Harry Staafs inlägg i dag, att ni tydligen inte är beredda att höja en enda skatt -- vilket ändå Folkpartiet antyder -- och att ni mer och mer ramlar in i moderatfällan.

Herr talman! Anita Johansson är besviken på oss i kds därför att vi enligt hennes uppfattning inte står för solidaritet. Vi anser att vi gör det. Däremot får man inte blanda ihop solidaritet med en form av statssystem. Vi står alltså bakom marknadsekonomin och dess funktioner. Det innebär i någon mån att om man vill värna de svaga i ett sådant system, får man göra det på något annat sätt än att ta in skatter och fördela ut dem. Om man har ett högt skattetak, kan det faktiskt vara svårare att solidariskt omfördela pengar än om man har ett lägre skattetak. Det är också viktigt för små och svaga i samhället att man värnar om arbetstillfällen. Det gör man bäst genom att ge goda villkor för små och medelstora företag. Det är ju inte vår politik, Anita Johansson, som har minskat arbetstillfällena. De flesta var på väg att försvinna när den nya regeringen tillträdde. När det gäller skattesystemet varnade jag i den allmänpolitiska debatten för att spela jojo med skatterna. Om vi har bestämt oss för ett skattesystem, skall vi långsiktigt hålla fast vid det. De människor som i någon mån får betala de höjda marginalskatterna har en viss förmåga att se till att det som de får ut efter skatt förblir oförändrat. En del av dem har gjort så, och de kompenserar sig i båda systemen. De människor som inte kan kompensera sig har ändå kompensationskrav. Höjda marginalskatter blir då liksom fotogen på en inflationsbrasa, och det skall vi försöka att undvika.
Herr talman! Harry Staaf säger att vi inte skall spela jojo med skatterna, vilket han också sade i den allmänpolitiska debatten. Men vem är det som egentligen spelar jojo? På punkt efter punkt har Harry Staaf i utskottet varit med på att gå ifrån den grundläggande skattereformen. Som exempel kan vi ta kapitalinkomsterna. Vi vidhåller att skatten här skall vara 30 %. Harry Staaf var med i riksdagen när vi gjorde uppgörelsen med regeringen i höstas. Jag undrar om inte Harry Staaf som kristdemokrat tycker att det är ganska stötande att gå emot en uppgörelse. Det borde kännas litet grand i bröstet på Harry Staaf. Sedan undrar jag om Harry Staaf tycker att den nuvarande ekonomiska politiken -- jag inbegriper då skattepolitiken -- leder till högre tillväxt, ökade investeringar och till att skapa nya arbetstillfällen. Aldrig någonsin i detta land har det funnits så många arbetslösa som i dag. Ändå står Harry Staaf och försvarar den ekonomiska politiken. Det är litet konstigt, tycker jag.
Herr talman! Vi måste skilja på olika saker, Anita Om man kan genomföra en sänkning av kapitalskatterna utan att man behöver gå tillbaka, är ju inte detta som att spela jojo med skatterna. För vår del har vi kritiserat skatteöverenskommelsen på fyra punkter, varav en punkt var att den inte gynnade sparandet. Om man något sänker kapitalskatterna, gynnas sparandet. Man fick dock ta tillbaka förslaget i överenskommelsen med socialdemokraterna. Om vi från regeringsunderlaget har svikit eller inte, är fullständigt omöjligt att läsa ut av det protokoll som är det enda som vi har tillgång till. Jag har inte någon anledning att inte lita på mina företrädare i den här frågan, som anser att de inte har svikit. Det tar faktiskt litet tid, Anita Johansson, att skapa nya arbetstillfällen. Det är ju inte bara Sverige som upplever en form av depression, utan det finns en nedgång litet varstans i omvärlden. Men vi har kanske haft en större nedgång i Sverige beroende på det som hände under slutet av 80-talet. Politik måste bedrivas långsiktigt. Man kan inte förvänta sig så snabba resultat. Det är därför Lindbeckkommissionen förordar längre valmansperioder. Vi har bara kommit halvvägs. Vi har i stort sett arbetat bara nio månader med en budget som vi själva står bakom.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

Hans Andersson representerar tankegången att det är bäst att ta in så mycket pengar som möjligt och sedan fördela ut dem. Vår tankegång är att det gäller att öka och att ge möjlighet för människors eget ansvar. Då kan man inte genomföra dessa skattehöjningar. Vidare talade Hans Andersson om en förändrad syn på fördelningspolitiken. Det har vi sett väldigt länge. Vi vill att det skall finnas bidrag för att hjälpa de mycket svaga, men vi har också långtgående krav på omfördelningar från mindre välbeställda till bättre välbeställda. Här har omfördelningspolitiken misslyckats -- det gäller t.ex. bostadssubventionerna. Detta är ju en funktion av vad som har hänt när jobben har sviktat. Det absolut viktigaste för att kunna föra en bra fördelningspolitik är ju att folk har arbete och kan försörja sig på egna inkomster. Om så inte är fallet, kan vi inte hålla på att låna hur länge som helst. Då drabbas vi alla av minskade förmåner och höjda skatter. Uppgörelsen i höstas innebar höjda skatter. Hans Andersson frågade om grundavdragskonstruktionen, som i och för sig kan vara intressant. Men observera att vi kommer att sänka grundavdraget nästa år, vilket medför en skatteskärpning. Ovanpå detta vill Hans Andersson lägga ytterligare 3 000 kr för den som ligger alldeles under brytpunkten. Grundavdraget börjar ju att beröra inkomster mellan 150 000 kr och 200 000 kr. Således är det ganska många inkomsttagare som skulle få en marginalskattehöjning från 30 % till 40 %.

Herr talman! Hans Andersson berörde att en del tycker att det är fult att betala skatt. Jag tillhör dem som känslomässigt sett har haft mycket lätt att betala skatt. Jag skulle alltså känslomässigt ha väldigt lätt att gå på de skatteförslag som ni har presenterat. Men, och det är väldigt viktigt, det finns många rationella argument för att genomföra skattereformen. Alla vill inte betala höga skatter. Man ägnar sig då i stället åt att försöka smita undan att betala skatt. Det är den sjuka som har spritt sig. Det vore bra om alla vore glada över att betala sin skatt, vilket jag tycker att man skall göra. Oavsett om man vill öka människors egenansvar eller om man vill att staten skall fördela pengarna, finns det naturligtvis ändå skäl att se på de olika funktionerna. Hans Andersson talar om att sparandet kan bli för högt. Internationellt sett är det privata sparandet, 8 %, inte särskilt högt. Men om vi tänker på att det i slutet av 80-talet, när inkomsterna var mycket goda, var ett negativt privat sparande på 4 %, förstår man att det var något fel på systemet. Man lånade då till inkomster. Det är det svåra kastet från att folk betedde sig felaktigt till att folk nu sparandemässigt beter sig litet mer förnuftigt, som också har skapat en del av de svårigheter som vi har.

Herr talman! Jag vill svara Harry Staaf på frågan om hobbyhästen. Varför slåss jag för hobbyhästen? Jo, därför att jag vill bevara statens intäkter, dvs. skattebetalarnas intäkter. Om man inte inför hobbyhäst igen är jag rädd för att denna näring på sikt kommer att bli lidande. Det är en ganska stor näring, Harry Staaf. Trav och galoppsporten omsätter omkring 18 miljarder, och 60 000 människor jobbar inom branschen. Med tanke på det, tror jag att återinförandet av hobbyhästen åtminstone kommer att bibehålla näringen. Hur stora är intäkterna för staten? Jo, de är på sin höjd 10 miljoner. Jag har talat med ganska många amatörhästägare, som säger: Jag jobbar i en industri eller i ett byggföretag etc. Min häst har jag som hobby, så jag för ingen bok. Om deras hästar springer in pengar, börjar det byråkratiska krånglet med skattemyndigheterna och med kvitton hit och dit. Man skall föra redovisning osv. Jag tror att dessa 10 miljoner lätt äts upp av det byråkratiska krånglet. Vi har i dag fått en del påhopp om att Ny demokrati enbart slåss för höginkomsttagare. Vad jag kan läsa ut av våra reservationer till skatteutskottets betänkande, tycker jag inte att vi slåss för höginkomsttagare när det gäller hobbyhästägandet. Ägarna är ofta industriarbetare, byggnadsarbetare och bönder. Jag vill också från våra reservationer påvisa att reglerna för att införa existensminimum igen, så vitt jag kan se, inte heller är för höginkomsttagare. Lantarbetarnas bostadsförmåner gäller inte för höginkomsttagare, eftersom det är låginkomsttagare som jobbar hos bönderna. Lunchförmåner gynnar inga höginkomsttagare. Kostnadsförmåner, som löntagare får från sina arbetsgivare, är heller ingenting för höginkomsttagare. Gåvor till allmännyttiga ändamål kommer på sikt att gynna låginkomsttagare. Jag vill bestämt hävda att Ny demokrati inte är ett parti som bara slåss för de rika. Det räcker att läsa Ny demokratis reservationer till skatteutskottets betänkande för att man skall förstå att vi inte gör det.
Herr talman! Såvitt jag kan förstå riktar sig Peter Kling till mig i sin replik om hobbyhästarna. Jag skall försöka svara honom på den. Jag anser att denna hobbyhästverksamhet är mycket positiv, därför att den genom avkastningen bidrar till att hålla en del av jordbruket i gång. Det går åt jordbruksprodukter och man bibehåller öppna landskap. Men det finns skäl att avvakta utvecklingen efter att denna förändring har gjorts, för att se om verksamheten verkligen får så allvarliga konsekvenser som Peter Kling gör gällande. Klings reservation, inte ger någon förtjänst, tror jag att man är glad över sina hästar. Om en hobbyhäst börjar gå med vinst har man möjlighet att göra avdrag för de förluster som man har haft under fem år. Jag tror för min del att det bör vara tillräckligt.
Herr talman! Harry Staaf, jag lever i verkligheten med hästägande, därför vet jag hur mycket hästsatsningen har gått ned under de senste åren. Ingen satsar längre på trav eller galopphäst, eftersom man vet att man får betala hiskeliga skatter. Jag skall göra en jämförelse för att Harry Staaf skall förstå vad jag menar. Hästägarnas totala kostnader för att hålla hästarna i gång är 1,8 miljarder, och man tävlar om 550 miljoner. Dessa 550 miljoner blir då beskattningsbara. För att referera till tips eller Lotto, vill jag exemplifiera med lottospelare som får göra avdrag med nästan 75 % av intäkterna, och de får sedan betala sociala avgifter och skatt på det som blir kvar av vinsten. Om jag skall vara ärlig, Harry Staaf, tror jag inte att de -- även om de får göra avdrag för de lottokostnader som de har haft sedan fem år -- längre spelar på tips eller lotto. Men faktum är att hästägarna har sådana förhållanden. Det är otroligt. Det ger inte något incitament till blivande hästägare att köpa travhästar. Jag kan hålla med Harry Staaf om att jordbruket och hela näringen på sikt kommer att bli lidande av detta. Öppna landskap, som är beroende av att hästarna går och betar på ängarna, kommer kanske mer eller mindre att försvinna.